Fru talman! Jag skulle vilja vidga perspektivet ytterligare lite grann. Om man ser detta från ett Skåneperspektiv så har vi en tillväxttriangel med Berlin, där enorma satsningar görs, Hamburg, som för närvarande expanderar mest av alla städer i Europa, och Öresundsregionen, som har potentialen att utvecklas starkt. Denna triangels sida är 30 mil. Kan man klara förbindelserna på ett bra, enkelt och billigt sätt är potentialen enorm, inte minst med tanke på alla universitet som finns i området. Det vi behöver ytterligare är HH-leden för att knyta ihop ringen runt Sundet. Det vi behöver är också en led från Falster ned till Rostock för att vi ska få raka vägen från Skåne till Berlin, Prag och Wien. Det finns alltså ett stort perspektiv i detta som jag tror är viktigt att komma ihåg. Man ska också komma ihåg att även om man bygger för långväga trafik är det alltid på det sättet att alla broar domineras av lokaltrafiken. Lokaltrafiken är en viktig bieffekt av de vägar som byggs även för långa transporter. Det är den som ger de stora vinsterna. Jag hoppas alltså att det som finansministern uttryckte som positiv inställning till att utnyttja utvecklingspotentialen här tar sig uttryck i fortsatta stöd för en utveckling av trafiksystemet i tillväxttriangeln. För jag tror att hela landet kommer att tjäna på det.

Fru talman! Carl Erik Hedlund har frågat mig om jag kommer att föreslå att ölskatterna anpassas till dansk nivå i samband med att införselkvoterna för öl höjs och om jag har utarbetat en plan för i vilken takt alkoholskatterna kommer att sänkas. Vidare har Carl Erik Hedlund frågat mig vilken bedömning jag gör av möjligheterna att i sommar kunna kontrollera införseln av alkohol, när Öresundsbron har öppnats. Regeringen har i den proposition om ändrade regler för privat införsel av alkoholdrycker m.m., proposition 1999/2000:121, som överlämnades till riksdagen den 25 april uttalat att den avser att återkomma med förslag till åtgärder på skatteområdet i budgetpropositionen för år 2001. Jag ser med anledning härav inte någon anledning att nu uttala mig om eventuella senare skattesänkningar på alkoholområdet. I vårpropositionen har regeringen föreslagit att Tullverket ska tillföras medel för att finansiera de merkostnader som Öresundsbron för med sig. Enligt Tullverket innebär regeringens förslag att det bör vara möjligt att även vid Öresundsbron upprätthålla samma kontrollnivå som i dag.
Fru talman! Finansministern har i olika sammanhang gjort sig känd för korta och inte alltid så innehållsrika svar. Det svar som jag har fått på min interpellation är också tunt. Det finns inga motiveringar, inga resonemang, och det bekymrar mig. Har verkligen inte finansministern mer att säga? Tycker verkligen finansministern att regeringen har kontroll över läget? Svenska bryggerier och bryggeriarbetare är mycket oroliga för framtiden. Jag har här en bok med de samlade protesterna från svenska bryggeriarbetare. Det är ca 4 000 protester som uttrycker oro för framtiden. Man konstaterar att 500 bryggeriarbeten har försvunnit, att flera bryggerier permitterar, att jobben är hotade i än större utsträckning nu och att ölskatten måste halveras för att behålla jobben i Sverige. Men regeringen föredrar att avvakta för att se om det blir värre innan man agerar. Vad är det som regeringen vill veta ytterligare? Räcker det inte att smugglingen ökar kraftigt? Det finns beräkningar som visar att mellan 40 % och 50 % av all sprit som konsumeras i Sverige är obeskattad i Sverige. I Sydsverige är siffran dramatiskt högre. Räcker det inte att se att svensk bryggeriindustri drar ned? Räcker det inte med alltfler och allt högre varningsrop om ökning av den organiserade brottsligheten? En del fakta om införseln av alkohol: Under de senaste tolv månaderna uppgick privatinförseln av öl till 67 miljoner liter, vilket är mer än hälften av Systembolagets försäljning under hela 1999. 68 % av denna införsel är olaglig. Tendensen är mycket klar. Den genomsnittliga olagliga kvantiteten ökar. Skåne och övriga Sydsverige är överrepresenterat när det gäller privatinförseln, men ända upp till Mellansverige ökar den illegala införseln. Bussar byggs om för att kunna ta med ökade kvantiteter. Länsstyrelsen i Skåne har skrivit en larmrapport om den olagliga hanteringen av alkohol och cigaretter. Och det är under sommarmånaderna som de verkligt stora kvantiteterna kommer in. Mot bakgrund av dessa fakta är det inte underligt att bryggeriarbetarna, bryggeriföretagen, Systembolaget, myndigheter, socialnämnder, polis och tullpersonal är oroliga och vill att regering och riksdag ska agera. Den enda rimliga inställningen, tycker jag, är att gilla läget. Nu är det som det är, vill vi ha styrning av utvecklingen måste vi agera och inte stoppa huvudet i busken. Jag anser att det förnuftigaste vore att nu sänka alkoholskatterna till en nivå som ligger någorlunda i paritet med Danmark. Koppla sedan detta till en intensiv upplysningskampanj om både alkoholens skadeverkningar och om vikten att inte handla med smuggelvaror. Varför vill inte finansministern diskutera denna fråga nu, innan problemen blir ännu större? Tror finansministern att det kommer att vara möjligt för de svenska bryggerierna att konkurrera med så stora skillnader i skattesatser? Hur kommer det att bli när införselkvantiteterna ökar ytterligare? Hur kommer det att bli med jobben i bryggerierna? Tror verkligen finansministern att det kommer att vara möjligt att kontrollera införseln bättre efter det att Öresundsbron har öppnat? Och varför vill inte finansministern nu diskutera strategin för framtida skattesänkningar? För alla som agerar här, tillverkare, importörer och liknande, är det bättre att känna till en tidtabell framöver, så att man kan anpassa sig. Nu görs en massa gissningsarbete. Fru talman! Efter debatten ska jag be att få överlämna skriften med de här namnunderskrifterna till finansministern.
Fru talman! Jag kan informera Carl Erik Hedlund om att jag redan har fått skriften, så han kan ha behålla sitt eget exemplar för egen del. Den är inregistrerad på Finansdepartementet i vederbörlig ordning. Jag kan också lugna Carl Erik Hedlund, och eventuellt dem han kan ha oroat, med att regeringen faktiskt redan har agerat. Det borde inte vara helt obekant för Carl Erik Hedlund att regeringen redan i vårpropositionen anslog 35 miljoner kronor som ger Tullverket möjlighet att stärka gränsskyddet med ungefär 100 nya anställda. Det är en välbehövlig förstärkning av gränsskyddet som Tullverket har fått. Jag är väl medveten om att Carl Erik Hedlund inte är känd för att ha något större socialt samvete, framför allt har han inte någon som helst oro och ängslan för våra alkoholskador. Det är inget ämnesområde som Carl Erik Hedlund över huvud taget brukar beröra i sina anföranden eftersom han inte bekymrar sig om den sidan av saken. Regeringen har mycket tydligt sagt i samband med propositionen om införselreglerna att vi har för avsikt att komma tillbaka i höst med en förnyad bedömning av vilka skattekonsekvenser det kan bli med de nya införselreglerna. Det gäller att väga in de alkoholpolitiska insatser som behöver göras. Jag inser att alkoholpolitiska insatser är ett främmande område för Carl Erik Hedlund som saknar intresse för det området. Regeringen avser att återkomma i båda frågorna, både angående beskattningen och alkoholpolitiken.
Fru talman! Jag tackar finansministern för det här svaret. För det första får jag tacka för att jag får behålla det här exemplaret så att jag kan ha det som kvällslektyr. För det andra vill jag informera finansministern om att jag förvisso har ett starkt engagemang i alkoholfrågor och skadeverkningar av alkohol. Under min tid i näringslivet engagerade jag mig mycket i den etiska daningen av ungdomen och antidrogverksamhet. I droger ingår såväl tobak, alkohol som narkotika. På den punkten vill jag informera finansministern om bakgrunden och engagemanget. Just nu diskuterar vi skatterna, och jag diskuterar skatterna med utgångspunkten att om vi inte gör någonting kommer vi att få till stånd en illegal hantering. Det finns en referens i tobakskatterna. Det var i och för sig före finansministern tillträdde sitt ämbete. Då höjdes skatterna på tobak. Vi var då det enda parti som sade att det kommer att innebära en illegal hantering med smuggling och att skatteintäkterna kommer att sjunka. Det är två negativa effekter, dvs. den ena på statskassan och den andra i det allmänna rättsmedvetandet. Det var precis vad som hände. Då fick regeringen komma tillbaka med en sänkning av skatterna. Då var skadan redan skedd. Då hade de illegala distributionsformerna etablerats. Jag är orolig för att om vi inte gör någonting nu kommer det här att blossa upp. Det kommer att bli dyrare och svårare att återställa det hela. Man ska agera nu. Om jag inte är felunderrättad av massmedier och annat, har finansministern själv ungefär samma inställning. Vad som har sagts i tidningar och i korridorerna här är att finansministern har velat göra förändringar. Jag vet inte hur stora dessa skulle vara, men finansministern delar min uppfattning i min analys även om det inte inbegriper slutsatserna fullt ut. Jag skulle vilja fråga hur stort skattebortfallet kommer att bli om det inte görs något. Den illegala och legala privata införseln kommer att öka - det är ställt utom allt tvivel. Jag har hört att det finns en rekryteringsfirma som har rekryterat ungdomar - som förmodligen har fyllt 18 år, om nu tullen hinner kontrollera det - som ska åka i skytteltrafik och ta in nya kvantiteter. Det finns en uppsjö av idéer. Jag vill inte att Sverige ska bli ett land som har en mängd illegala verksamheter. Vi har den lagliga distributionen över Systembolaget och restauranger. Vi har de importörer vi har och ett regelverk. Vi ska inte slå undan benen för dem, utan vi ska se till att fortsätta att ha en kontroll. Vad räknar finansministern med att skattebortfallet blir om vi inte gör någonting nu och väntar till hösten? Finns det någon beredskap att göra detta snabbare?
Fru talman! Jag antar att Carl Erik Hedlund uppskattar att regeringen förstärker gränsskyddet och ger tullen 100 nya medarbetare. Det är ett sätt att komma till rätta med den illegala handeln och ett sätt att kontrollera handeln bättre i fortsättningen. Jag har vid ett flertal tillfällen fått interpellationer och frågor från Carl Erik Hedlund som alla har gått ut på att sänka ölskatten. Jag kan inte erinra mig att Carl Erik Hedlund vid ett enda tillfälle har haft någon fråga, interpellation eller propå om att göra ytterligare insatser på det alkoholpolitiska området. Det kommer att ges tillfälle för Carl Erik Hedlund att ha synpunkter under hösten, eftersom regeringen tänker återkomma i fråga om både skatten och de alkoholpolitiska insatserna. Det är viktigt att ha en bra balans kring dessa områden. Därför är regeringens bedömning att vi kan gott vänta till hösten för att återkomma med förslag på båda områdena.
Fru talman! Ska jag tolka svaret från finansministern att finansministern inte räknar med att det ska bli en negativ påverkan på skatteintäkterna från den 1 juli år 2000 beroende på de ökade införselreglerna och öppnandet av Öresundsbron? Jag kan inte tolka det på något annat sätt. Då kommer vi att ha facit ganska snabbt, eftersom man räknar med att 80 % av den öl och sprit som konsumeras i sydliga Sverige är infört på privat väg - inte allt illegalt, men nu pratar vi också om ökade legala införselkvoter. När det gäller att jag inte har ställt någon interpellation till finansministern om nykterhetsfrågor eller förebyggande verksamhet rörande alkoholdrycker har sina randiga skäl. Det är till socialministern jag i så fall skulle ställa den interpellationen. Vi har den arbetsfördelningen inom gruppen att det är min kollega Leif Carlson som har gjort det vid ett flertal tillfällen.
Fru talman! Jag begärde ordet när finansministern tog upp frågan om anslaget till Tullverket. Han hävdade att 35 miljoner kronor är den satsning som finansministern vill göra för att förstärka gränskontrollen. Hur stor andel av dessa 35 miljoner är ett permanent anslag, och hur stor andel är avgifter som tullen ska ta in på olika förrättningar? Vilken långsiktighet och uthållighet bedömer finansministern att den här satsningen på gränskontrollen kommer att få? Om jag minns rätt beror 25 miljoner av dessa 35 på hur effektiv tullen är på att plocka in avgifter från näringslivet i olika sammanhang. Jag vill upprepa Carl Erik Hedlunds fråga om hur finansministern bedömer att skattebortfallet kommer att se ut från den 1 juli vid oförändrad skattesats.
Fru talman! Svaret på den första frågan är att det är självklart att ett visst bortfall av skatteintäkter är ofrånkomligt eftersom vi har nya införselregler från den 1 juli. Om det går att räkna i exakta kronor och ören tror jag är svårt på nuvarande stadium. Det är ett av skälen till att regeringen tycker att det finns anledning att avvakta ett tag innan man bestämmer sig för vad som bör göras i skattefrågorna. Svaret på den andra frågan som handlade om Tullverkets resurser är att enligt Tullverkets bedömningar möjliggör detta ett hundratal nya medarbetare. Det är självfallet inte bara för stunden utan för tiden framöver också.
Fru talman! I den första delen säger finansministern att det blir ett bortfall på grund av de nya införselreglerna. Jag tror att det är en riktig slutsats. Man kan då möjligen tänka sig att parera detta genom att sänka skatten i Sverige och på det viset få de här inköpen att äga rum på svensk mark, i Systembolaget. Jag vill ändå fråga finansministern om uthålligheten på anslaget till Tullverket. Om man nu ska ställa de här tjänsterna i relation till hur mycket avgifter tullen får in och tullen har som ambition att automatklarera, vilket innebär att de här tjänsterna blir kostnadsfria, bedömer inte finansministern att det finns ett samband som gör att den här satsningen ganska snabbt kommer att avklinga i takt med datoriseringen inom Tullverket?
Fru talman! Tullen har höga ambitioner när det gäller både datorisering och att använda ny teknik. Jag är helt medveten om att om tullen lyckas minska sina kostnader via ny teknik är det naturligtvis enbart en fördel för tullen att kunna använda sina inkomster på annat sätt. Det ger också möjlighet till den långsiktiga förstärkningen med ett hundratal medarbetare.

Fru talman! Göte Jonsson har frågat mig om omläggningen av jordbrukets energibeskattning. aviserat att jordbruket fr.o.m. den 1 juli 2000 ska ges samma reduktion av energi och koldioxidskatterna som industrin och växthusnäringen har för närvarande. Riksdagen har anslutit sig till regeringens bedömning. Regeringen har den 6 april i år beslutat överlämna propositionen Vissa punktskattefrågor till riksdagen, där bl.a. förslag lämnas i lagstiftningsfrågor rörande denna omläggning (prop. Sedan riksdagsbehandlingen av budgetpropositionen har en promemoria rörande de närmare administrativa reglerna för de aktuella skattelättnaderna upprättats inom Finansdepartementet. Promemorian har remissbehandlats. Mot bakgrund av de synpunkter som framkom vid remissbehandlingen, har det förslag som presenterats i propositionen Vissa punktskattefrågor upprättats. Förslaget innebär att samma regler som tillämpas för tillverkningsindustrin också tillämpas för jordbrukets skattelättnader på bränslen. Vad däremot gäller skattefriheten för el har de stora praktiska uppbördsproblemen visat att en annan ordning är nödvändig för jordbrukets del, i syfte att skapa ett system som är någorlunda hanterbart för beskattningsmyndigheten och elleverantörerna. Det föreslagna återbetalningssystemet innebär att vissa beloppsgränser tillämpas för de fall när belopp betalas tillbaka till jordbruksföretagen. Gränserna har bedömts nödvändiga av administrativa skäl. Den varaktiga offentlig-finansiella kostnaden för jordbrukets skatteomläggning beräknades i budgetpropositionen till 0,26 miljarder kronor. Det föreslagna återbetalningssystemet innebär att kostnaderna nu kan beräknas till ett lägre belopp än som beräknats i budgetpropositionen för år 2000. Jag vill dock poängtera att vad som aviserades i budgetpropositionen och därefter beslutades av riksdagen, enbart var att likställa jordbruket med tillverkningsindustrin i energiskattehänseende. Detta åstadkoms genom det förslag regeringen nu lagt. Att administrativa skäl nödvändiggjort en i viss mån annan ordning för återföringen av energiskatten på el till jordbruket ändrar inte på detta förhållande.
Fru talman! Jag har anledning att ta emot det här svaret i stället för Göte Jonsson, som är förhindrad att delta. Jag vill tacka finansministern för svaret på interpellationen om frågeställningar kring omläggningen av jordbrukets energibeskattning. fr.o.m. den 1 juli innevarande år är avsikten att jordbruket ska ges en reduktion av energi och koldioxidskatterna. Regeringen har skickat en remiss till Lagrådet i frågan. Av den framgår att rätten till återbetalning vad gäller eldningsolja endast föreligger när ersättningen för kalenderkvartal uppgår till minst 1 000 kr. Vad gäller återbetalning av elskatt har en administrativ gräns satts på 1 000 kr av skattebeloppet. Detta innebär att framför allt mindre brukare missgynnas när det gäller återbetalning av dessa skatter. Denna ordning kan också innebära att jordbruket förlorar upp till en tredjedel av aviserat skattesänkningsbelopp, vilket jag anser felaktigt och också orimligt. I svaret som finansministern här lämnat - ett svar om hur man motiverat regeringens ställningstagande - menar statsrådet uppenbarligen att berörda företagare får finna sig i regeringens orättvisa upplägg. Jag beklagar detta. Finansministern säger egentligen i svaret att de diskriminerande gränser som förordas bedöms nödvändiga av administrativa skäl. Kostnaderna för att administrera ett rättvisare förfarande skulle bli för höga. Jag måste tyvärr notera med stor förvåning att regeringen genom sitt beslut utesluter stora delar av bondekåren genom att föreskriva regler som enbart gynnar de stora företagen. Fru talman! Punktskatterna på produktionsmedel i jordbruket är avsevärt högre i Sverige än i omvärlden. Detta ger konkurrensnackdelar för svenska livsmedel på den gemensamma marknaden. Utredningen En livsmedelsstrategi för Sverige visade att det är elskatten, skatten på eldningsolja, skatten på diesel och skatten på handelsgödsel som behöver sänkas för att jordbruket i Sverige ska komma i kostnadsparitet med det danska. När Öresundsbron öppnas senare i år kommer den reella konkurrenssituationen att förändras. Det blir lättare att föra in danska livsmedel i Sverige. Det är därför bra att de förändringar som regeringen nu föreslår ska träda i kraft den 1 juli. Men förändringarna berör enbart en mindre del av de skatter som behöver sänkas. Utöver de energiskatter som regeringen nu äntligen avser att sänka kommer dieselskatten och gödselskatten, som också bör tas bort, på samma sätt som skett i Finland och Österrike då dessa länder gick med i EU. Fru talman! Det är svårt att förstå regeringens val av system då man nu är beredd att sänka en del av dessa skatter. Nog borde ett bättre alternativ kunnat väljas. Varför inte låta jordbrukarna få möjlighet att i sin inkomstdeklaration begära reduktion för energiskatten och för 50 % av koldioxidskatten på eldningsolja? Kostnaderna skulle givetvis styrkas för att reduktion ska kunna beviljas. Denna metod innebär liten byråkrati. Kontroll av deklarationen ska givetvis göras i vanlig ordning. Man kommer också ifrån den diskriminering av mindre och medelstora jordbruksföretag som regeringens förslag innebär. Med ett sådant förslag behövs inte någon lägsta beloppsgräns av administrativa skäl. Alla jordbrukare kan därmed få del av skattelättnader. För företag med höga energikostnader kan preliminärskatten jämkas med hänsyn till förväntad skattereduktion. Jag har två frågor. Kommer finansministern att ta hänsyn till de orättvisa effekter som valet av system för skattelättnaden medför? Kan finansministern tänka sig en sådan lösning som jag har skissat här?
Fru talman! Svaret på frågorna är att det löfte som utställdes i budgetpropositionen i höstas om att likställa jordbrukets energibeskattning med industrins energibeskattning är uppfyllt via det här förslaget. Det är rimligen så att det system som nu tillämpas är att föredra ur administrativ synpunkt, med tanke på att det system som från början hade diskuterats inte visade sig praktiskt genomförbart, eftersom elleverantörerna inte kunde medverka på det sätt som hade förutsatts. Därför har det varit regeringens bestämda önskan att se till att jordbruket får samma beskattningsregler som industrin, och det får det också via det förslag som regeringen nu har. Något annat förslag är inte aktuellt.
Fru talman! Jag beklagar att statsrådet inte alls är beredd att resonera om något annat upplägg. Det är riktigt, som finansministern säger, att det blir likställighet mellan jordbruket och industrin. Men det gäller inte alla jordbrukare, utan en mycket stor del kommer utanför genom det här systemet. Det är djupt beklagligt. De har också stora svårigheter att klara konkurrensen. Det är det mindre jordbruket som då drabbas väldigt hårt. Det är mot den bakgrunden som jag skissade på ett annat förslag. Det vore betydligt enklare att lägga upp det systemet. Då kommer man ifrån de höga kostnader just för administrationen som har nämnts i de här sammanhangen. Jag beklagar att finansministern inte är beredd att ta upp det. Jag vill än en gång fråga varför man inte vill ta upp detta resonemang. Vi har väl alla gemensamt en ambition att arbeta för ett rättvist skattesystem. Det som regeringen nu har föreslagit är inte rättvist, utan tvärtemot vad man ibland talar om medverkar man egentligen till ett system som leder till ökade orättvisor och minskad konkurrenskraft för det mindre jordbruket.
Fru talman! Jag kan konstatera att vi är överens om att det förslag som föreligger faktiskt ger, precis som sades alldeles nyss, likställighet mellan industrins och jordbrukets energibeskattning. Sedan kan man naturligtvis konstatera att om man inte skulle ha någon form av administrativ gräns, skulle ett mycket större antal personer och företag få skattebefrielse. Man skulle alltså få väldigt många mindre företag som inte är heltidsjordbruk och som har en rätt liten omfattning. Därför har man av administrativa skäl valt att undvika att dra på sig stora administrationskostnader och sett till att systemet i första hand omfattar de som har större omfattning på sitt jordbruk. Jag är övertygad om att långt över hälften av alla jordbrukare och därmed i praktiken också alla heltidsjordbrukare omfattas av det här systemet.
Fru talman! Jag är medveten om att det är svårt att dra gränser och att fler skulle komma i fråga. Men med det system som jag skissade om att få yrka avdrag i deklarationen skulle prövningen bli enklare och administrationen inte så dyrbar. Man vet ju vilka som är heltids respektive deltidsbönder och varifrån de får sina inkomster. Det är mot den bakgrunden som jag beklagar att inte ett resonemang kring ett sådant system kan tas upp. Sedan har jag en sista fråga: När kommer andra förslag när det gäller jordbrukets energiskatter? Exempelvis är skatterna på diesel och gödsel diskriminerande för svenska bönder i förhållande till deras konkurrenter i vår nära omvärld. En energiskattesänkning vore en väldigt angelägen reform. Det skulle vara intressant att höra om statsrådet i dag har någon tanke om när en sådan skulle kunna bli verklighet.
Fru talman! Den höjning av dieselskatten som beslutades av riksdagen förra hösten är en del i den s.k. gröna skatteväxlingen. Jag förutsätter att även jordbrukare vill delta i arbetet med att förbättra vår miljö, och det var miljöskäl som motiverade denna höjning av dieselbeskattningen. Jag ser ingen anledning att särskilja jordbrukets dieselbeskattning från andra typer av dieselbeskattning. Det innebär att varje form av förändring av våra energiskatter får ses som ett mer generellt uppdrag att se på energibeskattningen. Regeringen kommer att återkomma till energibeskattningen och även till den gröna skatteväxlingen. Men jag utgår från att alla jordbrukare också vill delta i den form av miljöarbete som den här typen av beskattning innebär.

Fru talman! Nästa år har Sverige ansvaret för att leda den europeiska unionen. Jag tror inte att vi någon gång tidigare har haft en motsvarande arbetsuppgift. Den kommer att kräva stora insatser, den kommer att kräva ödmjukhet och den kommer att kräva vilja och förmåga till samarbete med andra länder i unionen. Ordförandeskapet är ju inte i första hand en svensk möjlighet att föra fram svenska frågor och driva dem, utan det är ett ansvar att se till att hela unionen fungerar. Det hindrar inte att vi försöker att anlägga en svensk profil på vårt ordförandeskap. Men vi får inte glömma bort att uppgiften är och förblir att se till att hela unionens arbete förs framåt. På samma sätt som vi som regering och vi som nation ska samarbeta med andra länder i Europa vill jag att vi i Sverige under den perioden i så stor utsträckning som möjligt samlas i ett ansvarstagande för uppgiften. Mot den bakgrunden har regeringen bjudit in till överläggningar och vi kommer att sträva efter en så bred samstämmighet som möjligt. Dagens debatt ska ses som en möjlighet att redovisa skilda uppfattningar om Europapolitiken, för det har vi. Men efter debatt och strid vill vi också ha en period där vi samlas och tar ett gemensamt ansvar. Jag kommer redan i dag på eftermiddagen, efter den här debatten har hållits, att bjuda in partiledarna till sådana överläggningar. Jag tror att det svenska ordförandeskapet kommer att domineras av - och vi vill att det ska domineras av När det gäller utvidgningen av EU är det en historisk möjlighet som vi nu har att sätta definitiv punkt för uppdelningen av Europa i öst och väst. För många av oss som sitter i denna kammare har järnridån - det som har skilt Europa i två delar - varit en påtaglig verklighet. På ena sidan järnridån har det varit välfärd och utveckling. På andra sidan har det varit förtryck och förtvining. Nu är järnridån borta. Staterna på andra sidan Östersjön och i Öst och Centraleuropa söker medlemskap i unionen för att både trygga sin egen utveckling och bidra till att Europa inte en gång till ska dras in i ett krig där hundratusentals miljoner människor slaktas. Utvidgningen är den viktigaste frågan. Den kommer naturligtvis också att sätta sin prägel på en lång rad andra debatter och diskussioner. Vi är helt klara över att utvidgningen kommer inte att vara möjlig om inte EU:s sätt att fatta beslut och ta ansvar för sina uppgifter förändras. Den regeringskonferens som ska fullföljas under det franska ordförandeskapet är därför en förutsättning för att vi ska kunna föra förhandlingen om utvidgningen framåt under vårt ordförandeskap. Ett EU som består av 25-30 nationer kommer naturligtvis att vara ett EU som är mer Europa än dagens union, och det kommer att vara ett EU som också kräver mer av konstitutionella diskussioner och debatter. De kommer också att startas och drivas, inte minst under det franska ordförandeskapet, och jag är säker på att det är en debatt som ligger framför oss under de kommande åren. Utvidgningen är också en historisk möjlighet för vår del av Europa, om vi väljer att begränsa perspektivet till den baltiska regionen. Här kommer det att bli minst fyra nya medlemsstater i EU. Det kommer att resultera i att vi lever i den del av unionen som så småningom kommer att vara en mycket dominerande grupp kring det sammanträdesbord som påtagligt avgör Europas framtid. Vår styrka blir inte mindre av att vi lever i den del av unionen som har de bästa förutsättningarna att växa och utvecklas, eller annorlunda uttryckt: Vi har en historisk möjlighet att sätta stopp för uppdelningen av Europa i öst och väst, och det kommer troligen att märkas tydligast i den del av Europa där vi verkar. Det ska vi arbeta med under vårt ordförandeskap. Vi har ambitionen att där komma framåt så att vi efter ordförandeskapet kan säga att vi har gjort betydande framsteg. Kampen för jobben, för full sysselsättning är någonting som är inskrivet som mål för den europeiska unionen. Det är en oerhörd framgång för Sverige. Men om vi bortser från det nationella perspektivet och erinrar oss att det fortfarande finns 15 miljoner människor i Europa som är arbetslösa, är det naturligtvis deras vardag, deras barns vardag och deras framtid som det handlar om. Kan vi fortsätta att pressa tillbaka arbetslösheten kommer Europa att se väsentligt annorlunda ut. Då kommer andra frågor att stå på den europeiska dagordningen. Då kommer Europas sociala profil att stärkas. Jag är glad för att vi kunde enas om att ha full sysselsättning som mål för den europeiska unionens politik. Det är någonting som vi i den här kammaren känner väl igen som en svensk, klassisk position. Nu når man inte full sysselsättning genom att bara önska det, utan en lång rad åtgärder ska naturligtvis vidtas i medlemsländerna och kanske också något samordnat. Jag är glad för att IT-frågorna lyfts fram, den moderna tekniken. Jag är glad för att där kommer vi att kunna bidra. Vi ligger i frontlinjen. Vi är väl utvecklade. Jag är glad för att Europa lyfter fram jämställdhetsfrågorna, därför att det är alldeles uppenbart att det Europa som vi vill skapa kommer att kräva att alla är med och bidrar efter sin förmåga i yrkeslivet. Samtidigt som vi skickar den signalen ska vi också ge möjligheter att fullt ut dela ansvar för hem och familj. Att se till att stimulera medlemsstaterna att gå i den riktningen är en uppgift som kommer att vara av mycket stor betydelse. Jag är glad för att vi också om detta kunde skapa en enighet i Lissabon för några veckor sedan. Vi kommer nästa år, under vårt informella toppmöte, att få följa upp de här sakerna. Här finns utrymme för att ge exempel på vad svensk politik har inneburit. Här finns också utrymme för att lära av andra. Arbetslöshetsbekämpningen kommer att stå i centrum. Miljöfrågorna visar mer än något annat unionens nödvändighet. Det som vi upplever dagligen av gränsöverskridande problem, som vi alla inser inte kan lösas av enskilda parlament var för sig, kommer också att kräva en europeisk samverkan och ett europeiskt samarbete. Det är regler, skatter, avgifter, lagar - en lång rad styrinstrument som vi besitter. Vi räknar med att vårt ordinarie toppmöte i Göteborg nästa år kommer att vara ett toppmöte som sysslar med en europeisk strategi för att flytta fram positionerna på miljöområdet. Utvidgningen, arbetslöshetsbekämpningen och full sysselsättning samt miljöfrågan är tre stora frågeområden som kommer att stå i centrum för det svenska ordförandeskapet. Det är ingen ovan dagordning för denna kammare. Tvärtom har de flesta anledning att känna stor sympati och glädje över att det är just detta som Europas politik nu ska inriktas på. Det är inte så att Sverige har drivit det här ensamt. Vi har försökt hjälpa till att driva dagordningen i den här riktningen. Det här är en insikt som växer i ett Europa som är alltmer progressivt, ett Europa som alltmer präglas av gemensamma värderingar. Det är en union som inser att det inte bara handlar om att bygga marknader starka utan också om att ge människor vägledning, inspiration och hopp utifrån värderingar om hur vi ska förhålla oss till varandra i vårt dagliga liv. Solidaritet och gemenskap, att aldrig acceptera främlingsfientligheten, att hålla emot rasismen, att se till så att unionen inte bara blir en union som handlar om marknadens villkor utan också en union som utgår från människors värderingar är det som ligger i den stora, breda europeiska mittfåran i dag. Vi vill, fru talman, avslutningsvis att vårt ordförandeskap ska präglas av öppenhet, möjlighet till insyn och debatt. Vi vill att det i sin tur ska vara något som kan vara ett exempel för en europeisk politisk utveckling.

Fru talman! När moderata företrädare talar om ekonomiska kurvor, eller siffror och kurvor över huvud taget, gör man det på något sätt ofta med attityden att det blir ändå alltid som vi har sagt förr eller senare. Men det är inte på det sättet, inte heller i de frågor som Bo Lundgren tog upp i dag. Ett gammalt exempel är priset på el och hur det skulle utvecklas om man började stänga av kärnkraften. Priset på el skulle raka i höjden. Det var den moderata övertygelsen. Sanningen blev att elpriset i stället håller på att gå i golvet. Likadan är diskussionen, och var diskussionen, kring euron och kring EMU. Där fanns denna självklarhet när det gäller att Sverige måste vara med i EMU och att euron skulle vara en ekonomisk hit på något sätt. Men så har ju inte utvecklingen varit. Sanningen är att när diskussionen var som intensivast kring euron, just när den infördes i sitt tredje steg, EMU, i början av januari förra året, kunde man köpa en euro för 9:50. I dag kostar den 8:15. Då är min fråga till Bo Lundgren: Är det här något som gör det berättigat att tala om den svenska kronan som en skvalpvaluta och att tala om euron som det som ska binda samman, det som ska kunna utveckla och det som ska kunna vara en styrka både för Sverige och för Europas utveckling? Talar siffrorna, kurvorna, och erfarenheten under det gångna året för att utvecklingen kommer att bli på det sättet?

Fru talman! Är det inte just tvärtom? Att en politisk majoritet uppfattar det som självklart att euron är lösningen på många av framtidens ekonomiska utvecklingsfrågor innebär ju inte med nödvändighet att det är riktigt. Är det inte i själva verket så att de bedömningar som Moderaterna och andra gjorde för drygt ett år sedan omkring vad som skulle hända med euron och kronan har kommit på skam? Och leder inte det i stället till insikten att man ska utnyttja styrkan i möjligheten att med andra bygga allianser kring viktiga sakfrågor i det europeiska arbetet och inte förlita sig på, eller tro, att man i en gemensam valuta har en nyckel och en lösning en gång för alla?

I stället borde vi alltså bygga allianser kring frågor som miljöpolitik, säkerhet och arbetsmarknad med de länder inom EU som vi har en gemensam syn med. Kan inte Bo Lundgren något utveckla det här begreppet "skvalpvaluta" satt i relation till styrkan i den svenska kronan gentemot euron i dag och ge innehåll åt det språkbruket?

Fru talman! Jag har med stort intresse lyssnat på Bo Lundgren, och jag blir lite förvånad över de ord som han använder. De orden har jag hört på andra ställen många gånger, inte minst om man läser historia. Europatankens motståndare får inte förhindra utvecklingen, sade Bo Lundgren. Det finns alltså enligt Bo Lundgrens synsätt bara en enda Europatanke som är god. Det finns bara en enda väg till samarbete, och det är unionsbildning. Detta synsätt hör inte hemma i ett pluralistiskt och demokratiskt samhälle. Det finns självklart många goda Europatankar som handlar om samarbete och samförstånd. En Europatanke är bildandet av en politisk union, bildandet av Europas förenta stater. Det är en tanke. Ett annat uttryck som Bo Lundgren använde var att en bred politisk majoritet är för EMU. Ja, men det finns ingen bred folklig majoritet. Så fort det finns en bred politisk majoritet så anser Bo Lundgren att saker och ting ska genomföras. Men det finns ju ingen bred folklig majoritet. Det är ju tvärtom. fr.o.m. den dag som Göran Persson talade om vad socialdemokraterna tycker har ju opinionen åt det andra hållet ökat. Motståndet har ökat. Jag skulle vilja ställa en mycket konkret fråga till Carl Bildt. Jag menar Bo Lundgren. Carl Bildts ande svävar fortfarande här. Växthuseffekten är ett väldigt stort problem, och Bo Lundgren talar om välståndet. Bo Lundgren? Hur ska man lösa det när transportsektorn, som en del av den inre marknaden, ökar sina utsläpp med 40 %? Bo Lundgren talar om välstånd. Är inte detta en välståndsfråga? Hur kommer vi till rätta med växthuseffekten och de ökade transporterna? Ge ett svar på det. Det är en välfärdsfråga.

Fru talman! Det är ett intressant svar. Samverkan löser alla problem. Innehållet spelar ingen roll. Det är ju väldigt fascinerande att höra. Vi har en utveckling när det gäller välstånd och välfärd i Europa som på många sätt är skrämmande. Koldioxidutsläppen från transportsektorn ökar med 40 %. EU har lovat att man ska minska koldioxidutsläppen och växthusgaserna med 8 % fram till 2010. Hur vill moderaterna komma till rätta med detta? Det handlar inte bara om samverkan. Vi måste ju komma till rätta med hur detta ska ske. Ska vi ha en lägsta gemensamma koldioxidskatt, ett lägsta golv för alla länder? Ska vi ha det? Ska vi se till att man får tillåta lokal upphandling igen, så att vi minskar transporterna? Det är ju konkreta åtgärder. EU:s struktur som den ser ut i dag leder ju till ökad miljöförstöring. Och detta är ett problem. Svara nu inte att vi ska ha kvar Barsebäck, eftersom det inte hjälper i detta fall. Det handlar om helt andra utsläppstal. Jag vill ha svar på hur detta ska åtgärdas. Ge ett svar nu. Det är välfärd och välstånd. Dessutom är det så att om vi i Europa fortsätter att öka våra koldioxidutsläpp så är det den fattiga delen av världen som får ta den smällen. Det är där som flyktingströmmarna kommer. Är det då inte dags att bygga om strukturen i Europa, så att vi tillåter lokal upphandling, så att vi kan minska transporterna av varor fram och tillbaka över hela Europa. Det är ju dessa transporter som är det stora problemet i dag. 2010 enligt Europeiska kommissionen. Hur löser vi det? Ge ett svar. Jag kan ge svar, och jag ska ge svar i nästa inlägg. Men ge ett svar, Bo Lundgren.

Fru talman! Jag ska vara korrekt och svara på Bo Lundgrens fråga om euron. Vi har tydligt tagit ställning. Vi tror att det är rätt för Sverige gå med i den monetära unionen när vissa krav och villkor är uppfyllda. Ett sådant är den pågående och just startade lönerörelsen. Vi går inte in i den monetära unionen med en lönebildningsprocess i Sverige som inte fungerar. Det resulterar i massarbetslöshet. Det vill vi inte medverka till. Det är ett rimligt ställningstagande från ett parti som har ägnat egentligen all sin historia åt att bekämpa arbetslösheten. Däremot tror jag att euron är rätt för oss i ett längre perspektiv av det enkla skälet att vi får skydd i internationellt besvärliga tider med starka svängningar. Jag kanske skulle vilja varna Bo Lundgren lite grann för att stå och tala om att vi kommer att få lägre ränta om vi går in i euroområdet. Det kan mycket väl vara så att vi i en nära framtid har en lägre ränta än vad som just nu är fallet i euroområdet. Detta kan mycket väl variera över tid. Det avgörande skälet är att vi bör gå in i det samarbetet för att få ett skydd mot internationella snabba kapitalrörelser för att därigenom kunna bedriva en politik i Sverige som värnar välfärden. När vi är beredda går vi till folkomröstning. Det finns ingen anledning att hetsa på den frågan. Det andra handlar om utvidgningen. Jag är glad över att Bo Lundgren så tydligt markerar utvidgningen. Vi klarar inte utvidgningen av EU om inte Europas befolkning står bakom det projektet. Den opinionen avgörs i sin tur av om vi lyckas pressa tillbaka arbetslösheten i Europa. Det gör vi sedan ett par år tillbaka framgångsrikt med socialdemokratiska regeringar. Det är jag glad över. Det är nog en första och grundläggande förutsättning för att utvidgningen ska accepteras folkligt. Det finns ett problem just nu. Vi har en regering i Österrike som innehåller ett parti som har gått till val på att stoppa utvidgningen, dessutom med främlingsfientliga argument. Mot detta parti har alla progressiva krafter i Europa markerat avstånd. Det finns ett parti som öppet ifrågasätter detta, och det är de svenska moderaterna.

Fru talman! Jag tycker att det är lite märkligt att debatten så här långt är så fixerad vid ekonomi. Jag skulle önska att debatten lyfte lite grann från kronor och ören och i stället handlade om den långsiktiga målsättningen och den politiska målsättningen. Jag tänkte att det var lite av tanken med denna debatt, att vi skulle blicka framåt. Då handlar det visserligen om EMU-frågan. Den ska vi ta ställning till i en folkomröstning. Jag skulle, precis som Bo Lundgren, vara glad över om vi kunde komma i gång med arbetet för att sätta ett datum för den folkomröstningen, eftersom det absolut är en avgörande fråga. Men det är inte frågan med stort F, utan ekonomin är ju ett medel för att skapa den politiska unionen. Och den diskussion som vi borde föra är ju vilken ambition som vi har med den europeiska unionen. Är det att bygga upp en europeisk stat, eller är det att värna om ett mellanstatligt samarbete med respekt för varje lands självbestämmande och interna demokrati? Där ser jag att det finns ett vägskäl och att det finns olika åsikter mellan de politiska partierna i denna kammare. Jag tror att det vore bra om vi kunde tydliggöra det, för jag tror också att det är nödvändigt att föra ut den diskussionen till människor som finns utanför det politiska etablissemanget och som tycker att den här frågan är svår och att den dessutom diskuteras och beslutas om långt ovanför huvudet på de flesta av dem. Den politiska ambition som i dag diskuteras inom EU, bl.a. som en följd av utvidgningen, är ju just att göra om konstitutionen, att gå ifrån en fördragstext till att bygga en författning. Det är ju de frågorna som står på dagordningen och där är det inte någon väntaoch-se-linje som den svenska regeringen eller de svenska EU-parlamentarikerna har, utan i den diskussionen deltar man med liv och lust och är med och fattar de avgörande beslut som kommer att påverka EU:s framtida konstitution och framtida form. Där finns det en klar strävan från en majoritet att just bygga staten och inte värna om det mellanstatliga arbetet.

De förslag som senast diskuterades, i april, i EU parlamentet och som de flesta av riksdagens partier ställde sig bakom - inte Vänstern och inte Miljöpartiet men många av de andra partierna, inklusive Socialdemokraterna - skulle för Sveriges del innebära att vi går från 22 EU-parlamentariker till 12. Det innebär också att möjligheterna för små partier i Sverige kommer att minska. Möjligheterna för små partier att vara med över huvud taget i EU-arbetet kommer att minska. Åsiktsriktningarna kommer alltså att krympa. Det blir ett fåtal personer som ska föra ett större antal människors talan. Detta är en minskning, en krympning, av de demokratiska möjligheterna och detta går på tvärs mot det som man sade i folkomröstningen om den europeiska unionen och medlemskapet, nämligen att Sverige ska gå med för att kunna påverka, för att göra vår stämma hörd. Samma partier sitter i dag i EU-parlamentet och arbetar aktivt för och röstar aktivt för en ordning som innebär att t.ex. Sverige kommer att få allt mindre att säga till om. Det här är någonting som behöver redovisas öppet för svenska folket, som ju har att ta ställning till hur Sveriges fortsatta samarbete med den europeiska unionen ska se ut. Det närmaste ställningstagandet som vi har att göra gäller folkomröstningen om EMU. Denna blir naturligtvis avgörande eftersom själva den ekonomiska processen är motorn i detta unionsbygge som vi ser väldigt tydligt avspegla sig i en framtid. Därför är frågan viktig - men inte för den ekonomiska sakens skull utan för den politiska sakens skull. Vad jag skulle vilja höra av Göran Persson är just hur regeringen diskuterar när det gäller den långsiktiga ambitionen, den politiska ambitionen, med Sveriges medlemskap. Är det att vara med aktivt och bygga upp en politisk union med ett starkt centraliserat beslutsfattande där uppenbarligen små länder kommer att få mindre möjligheter att göra sin röst hörd eller är det att värna om det mellanstatliga samarbetet, med en stor möjlighet för varje land att självt bestämma i sina angelägenheter? Här går det en skiljelinje och den måste vi klargöra. De frågor som statsministern tog upp för ordförandeskapet tycker jag är väldigt bra vad gäller utvidgningen, kampen för sysselsättningen och miljöfrågorna. Statsministern nämnde i diskussionen om sysselsättningen också jämställdhetsfrågorna. Men jag vill ta upp en konkret fråga där jag tycker att Sverige ska ta krafttag, att vi ska passa på att utnyttja ordförandeskapet för att lyfta fram en fråga där vi inte är bättre än andra länder men där vi har en mer öppen debatt. Det gäller jämställdhetsarbetet men kanske snarare den mer brutala delen av det kvinnoförtryck och den diskriminering mot kvinnor som går igen inom alla områden, också arbetsmarknaden; det är vi överens om. Jag tänker nu på prostitution, våld mot kvinnor och kvinnohandel. Det finns ett utskott i den europeiska unionen som, väl att märka, inte har full status och det är ju också ett utslag för någonting att just det utskott som heter utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor är ett diskvalificerat utskott med lägre status än alla andra utskott. Det är också diskussioner om att helt avskaffa det här utskottet. Utskottet leds av två svenska kvinnor, Maj Britt Theorin från Socialdemokraterna och Marianne Eriksson från Vänsterpartiet. De har för Europaparlamentet lagt fram en resolution om åtgärder i kampen mot kvinnohandel. Det har de gjort av det skälet att detta är ett växande problem. En halv miljon kvinnor handlas det faktiskt med. En ökad andel kommer från Öst och Centraleuropa, från de blivande medlemsländerna. De kommer till Västeuropa. De kommer till de västeuropeiska männen, vill jag poängtera, och de kommer inte hit för att plocka svamp eller lingon utan det är andra tjänster som det handlar om i den annars så populära tjänstesektorn. Jag tror inte ens att man kan kalla det här för hushållsnära tjänster. Det här är en fråga som, på goda grunder, upprör väldigt många. Detta borde också uppröra väldigt många inom unionen och detta borde vara föremål för inte bara en mycket aktiv politisk diskussion utan också ett politiskt aktivt handlande. I den här resolutionen konstateras att kvinnohandeln är ett problem som berör alla medlemsstater. Kvinnohandeln sker via kriminella nätverk. Den är kopplad till andra former av brottslighet och åtföljs av höga vinster, penningtvätt och täckföretag. Man ser att antalet offer fortsätter att stiga, och antalet inblandade minderåriga ökar. Det är framför allt barn från kandidatländerna som blir prostituerade i medlemsstaterna. Det saknas lagstiftning på det här området och finns den, så tillämpas den inte. Man rekommenderar en gemensam EU-politik. Jag tycker att det är väldigt bra och tycker att det vore klokt om Sverige under vårt ordförandeskap lyfte upp frågan och gav den ökad dignitet. Jag tycker också, för att ge ännu mer eftertryck åt det här och för att kanske också frammana en beslutspotens i frågan, att det vore bra om den svenska regeringen drev kravet om en EU-kommissionär för jämställdhet. Jag vill fråga om statsministerns syn på detta.

Fru talman! Allra först handlar det om frågorna om trafficking, om kvinnor och barn. Vi har redan gått till riksdagen med information om att detta är en prioriterad fråga för det svenska ordförandeskapet. Vi har länge drivit den. Anita Gradin var den första som tog upp detta i EU. Vi kommer att fullfölja det här arbetet och självklart kommer vi att anstränga oss extra under vårt eget ordförandeskap. Fördelningen av arbetsuppgifterna inom kommissionen har vi inte möjligheter att påverka under vårt ordförandeskap men jag har ingenting emot en uppfattning av det slag som Gudrun Schyman uttrycker - att en kommissionär skulle syssla med jämställdhetsfrågorna. Jag tror att de är mycket viktiga för Europa i dag. Vänsterpartiet vill ju gå ur EU. Jag har en enkel fråga till Gudrun Schyman mot den bakgrunden. Varför tycker Gudrun Schyman att det är bra att Estland, Lettland och Litauen går med?

Fru talman! Det gläder mig att statsministern är positivt inställd till att aktivt driva frågan om en EU kommissionär för jämställdhet. Jag förstår att något sådant inte är möjligt att tillskapa över en natt eller ens under en ordförandeperiod. Men det är bra att driva frågan och bädda för den så att detta kan bli verklighet på det möte där det sedan blir aktuellt. Jag tror att det är fullt möjligt att få ett brett stöd för ett sådant krav, inte minst utanför de parlamentariska församlingarna. Jag tror att det är en fråga som har stor tyngd för många människor i landet. Till frågan om varför vi tycker att det är bra om Estland kommer med. Vi har samma syn på Estland som på de andra kandidatländerna. Har man i länderna utifrån en demokratisk process diskuterat sig fram till ett ställningstagande respekterar vi det självklart fullt ut, precis som vi respekterar det ställningstagande som det svenska folket gjorde när en knapp majoritet sade ja till svenskt medlemskap. Då sade vi: Vi ska respektera folkomröstningen. En folkmajoritet har sagt detta, då ska vi självklart gå med. Då satt vi här och tryckte på ja-knapparna, av respekt för demokratin, vilket inte innebär att vi har ändrat uppfattning om vad detta handlar om. Det var det jag ville få svar på av Göran Persson. Hur ser regeringen på EU:s långsiktiga utveckling och vad tycker ni i frågan? Ska vi ha en förbundsstat, ska vi ha en federation eller ska vi värna det mellanstatliga samarbetet med respekt för varje lands självbestämmande?

Fru talman! Svaret på den senaste frågan är kristallklart. Vi vill ha ett mellanstatligt samarbete. Vi vill inte ha ett Europas förenta stater. Det tror jag faktiskt ingen i den här kammaren vill ha. Det skulle förvåna mig mycket. Tillbaka till frågan, Gudrun Schyman. Respekt för demokratin, ni tryckte på ja-knapparna. Den respekten för demokratin, innebär den att ni har uppfattningen att frågan därmed är avgjord eller vill ni gå ur EU? Ni har en partikongress snart där förslaget finns att Sverige ska lämna EU. Hur långt sträcker sig respekten för demokratin? Är röstningen här inne med tryckningen på knapparna någonting som är till för galleriet eller är det så att ni därmed accepterar uppfattningen i folkomröstningen? Om ni inte gör det, hur ska man då se på nästa folkomröstning, som ligger framför oss? Vilken linje har Vänsterpartiet? Vill ni vara kvar eller vill ni gå ur?

Fru talman! Jag vet inte om jag uttrycker mig väldigt oklart när jag säger att vi fullt ut respekterar demokratiskt fattade beslut i vårt eget land och i andra länder. Man kan ha olika uppfattningar i sakfrågan. Vill man ha ett EU som utvecklas till en europeisk union i form av en förbundsstat så vill man det. Jag respekterar både Bo Lundgren och Lars Leijonborg, som tycker att det här är en utmärkt utveckling. Men vi i Vänstern tycker inte att den är bra, för vi ser problem. Vi ser kommande konflikter. Vi ser en demokrati som utarmas. Vi ser människor som misströstar. Och vi ser hur antidemokratiska stämningar sprider sig som en följd av att man får politiska överbyggnader som är fullständigt ogenomträngliga. Historien ska väl inte behöva upprepa sig jämt. Vad gäller mellanstatligt arbete och att värna om det undrar jag, Göran Persson, hur det kommer sig att de socialdemokratiska EU-parlamentarikerna sitter i EU-parlamentet och röstar för konstitutionella förändringar i EU som innebär att alltmer beslutsmakt flyttas från det här parlamentet till överstatliga organ i Bryssel. I mitten av april lade man fram en sådan resolution i EU-parlamentet, som de socialdemokratiska och de borgerliga parlamentarikerna röstade för. Mer av överstatlighet, mer av majoritetsbeslut, mindre av vetorätt. Det är det den frågan går ut på, liksom ett dubbelt beslutsfattande. Man ska dela lagstiftningsmakten med rådet, dvs. här blir det allt mindre gjort och beslutat, där alltmer av allt färre. Den utvecklingen har de socialdemokratiska EU parlamentarikerna ställt sig bakom. Det rimmar illa med det Göran Persson nu säger. Det brukar i många frågor rimma illa när ni från det socialdemokratiska paritet pratar, men i det här fallet är det väldigt uppenbart.

Fru talman! Gudrun Schyman är förvånad över att vi pratade ekonomi och att vi pratade EMU och euro tidigare. Men det gör vi naturligtvis därför att det är ett såväl ekonomiskt som politiskt projekt som alldeles självklart berör utvecklingen i EU. Några av oss tycker att det är viktigt att vi arbetar på ett annat sätt än att brådstörtat ge oss in i europrojektet från svensk sida, att vi arbetar med allianser kring sakfrågor i stället. Av samma skäl menar vi i Centerpartiet, som har inställningen att Sverige ska kunna stå ekonomiskt och demokratiskt starkt utanför, att man bör utnyttja det rådrum som landet har skaffat sig, möjligheten att värdera och bedöma utvecklingen i EMU och dra slutsatser av detta. Där är skillnaden gentemot Gudrun Schyman och Vänsterpartiet. Vi vill ha möjligheten att utveckla och utnyttja detta rådrum, fundera, se, värdera, gärna under en konjunkturcykel. Fru talman! Det trista med Gudrun Schymans sätt att resonera kring EU är ju att de enda frågor hon egentligen vill diskutera är de institutionella. De är viktiga på sitt sätt, röstviktning och den typen av diskussioner. Sedan nämner hon pliktskyldigast att det finns en resolution som man kan ställa sig bakom om man är för jämställdhet. Men om Gudrun Schyman hade tagit den här diskussionen lite mer seriöst kanske hon hade kunnat ge sig in i några av de viktiga politiska sakfrågorna som EU kan och bör behandla, diskutera och arbeta med. Miljöfrågorna är ett sådant exempel. Innebörden för olika politikområden av utvidgningen är ett annat exempel. Energiområdet är ett tredje. Det finns många områden som man skulle behöva redovisa hur man vill bearbeta som politiska sakfrågor. Man får inte stanna vid de institutionella instrumenten.
Fru talman! De frågorna kommer att tas upp av andra vänsterpartistiska ledamöter senare i debatten. Om Lennart Daléus sitter kvar får han god möjlighet att diskutera de här politiska sakfrågorna med vänsterpartister. Jag ville väcka de övergripande, långsiktiga frågorna, inklusive frågan om kvinnors situation, som jag vet att ingen av de andra, manliga partiledarna väcker utan att man påkallar uppmärksamheten särskilt.
Fru talman! Det må vara att den här debatten kommer att fortsätta under dagen. Men jag tror ändå att det hade varit intressant att höra Gudrun Schyman utveckla några av de politikområden inom vilka man från Vänsterpartiets sida vill arbeta med sakfrågor inom EU. Det må med rätta vara jämställdhetsfrågorna, kvinnornas situation, miljöfrågorna eller arbetsmarknadsfrågorna. Men jag tror att det hade varit en poäng att ge ett innehåll åt det i sitt huvudanförande, i stället för att visa att det enda som Vänsterpartiet vill säga om EU är att Kartago ska förstöras och upprepa det utan att ge innehåll åt någon ambition att arbeta i det EU som vi har beslutat oss för att vara med i. Det är klart att vi ska lyssna på det andra vänsterpartister kan komma att säga i denna fråga, även om det hade varit intressant att höra också partiledaren säga något.

Fru talman! Jag har i ett par tidigare debatter plågat Gudrun Schyman med en lång lista på internationella organisationer där ni har varit emot svenskt medlemskap, t.ex. Nationernas förbund, EFTA, Nordiska rådet, Europarådet och allt vad det har varit. Jag tänkte förnya mig en aning och dra den slutsatsen att efter en tid har Västerpartiet alltid accepterat medlemskap. Det är inte så att ni nu motionerar om att vi ska gå ur Nordiska rådet. Jag hör alltfler inom och utom Vänsterpartiet säga att Vänsterpartiet i längden inte kommer att kunna stå utanför detta projekt. Det är ett demokratiskt projekt för samverkan kring viktiga frågor. Beslutspotens, sade Gudrun Schyman när det gällde en viktig gränsöverskridande fråga som hon ville lyfta fram, nämligen människosmuggling och internationell prostitution. Detta är ju typiskt för hur det europeiska samarbetet har växt fram. Man har sett konkreta problemområden där det inte duger att några ställer sig utanför och vill vara fripassagerare, utan där man vill ha ett effektivt demokratiskt samarbete. Nu kommer ju vänsterpartister en efter en och säger att det är orimligt att de har fastnat i ett nej-sägande, i ett utanförskap. Man nöjer sig inte med till intet förpliktande resolutioner, utan det är ett effektivt demokratiskt samarbete. Jag har en enkel fråga till Gudrun Schyman som hon kan svara mycket kort på. När kommer Vänsterpartiet att ge upp sitt motstånd mot Europeiska unionen?
Fru talman! Den fråga som vi ska gå till folkomröstning om är EMU-frågan. Om det blir ett ja till EMU har jag svårt att se att vi skulle resa en fråga om utträde ur EU. Om det blir ett nej till EMU har vi väl alla ett ansvar att resa frågan om hur våra fortsatta relationer med Europeiska unionen ska se ut. Vill man ha ett effektivt demokratiskt samarbete tror jag att det finns väldigt många andra vägar att gå, Lars

Fru talman! Det var mycket bra. Nu har vi fått ytterligare ett argument för att rösta ja i folkomröstningen om EMU. Efter den kommer vi att slippa Gudrun Schymans tjat om att vi ska gå ur EU. Det finns ju internationellt samarbete vid sidan av Europeiska unionen. Det vet vi allihop. En del av oss har kanske varit med i FN-delegationen eller medverkat i Nordiska rådet. Men vi vet ju alla att den typen av samarbete når en gräns där det inte längre är effektivt. Vi ser ju de problem vår kontinent står inför. Det pågår krig i Europa nu. För bara drygt ett år sedan var det bombningar på Balkan. Ett land har nyligen blivit en diktatur. Jag syftar på Vitryssland som förut åtminstone var en halvdemokrati. När man ser de problemen och miljöförstöringen, den internationella brottsligheten och mycket annat känner man att vi måste ha ett effektivt demokratiskt samarbete. Då finns det ingen annan form än att bilda en politisk union. Det som Gudrun Schyman argumenterar emot är någonting som inte finns. Det är en europeisk superstat. Det är inte det vi ska ta ställning till. Nationalstaterna ska självfallet finnas kvar, men på de områden där unionen måste vara effektiv måste också unionen ha beslutsmöjligheter. Det är ju detta som EU erbjuder. Det är därför som det vore så bra om

Fru talman! När det blir tal om Sverige och EU kan knappast vi partiledare och parlamentariker tycka att vi lyckats särskilt väl som opinionsbildare. Jag tycker att det emellanåt känns som om vi måste argumentera baklänges på något sätt - som om EU av någon sinkadus hade kommit till i sinnevärlden och att det är EU som tvingar fram internationaliseringen. Vi är ju gränslöst beroende och påverkas gränslöst, och därför fordrar verkligheten, enligt mitt sätt att se det, att ett EU av något slag finns. Om man ska ut på havet och fiska, och inte kan gå på vattnet förstås, måste man ha en båt. Det är i själva verket inte mer konstigt, tycker jag, att argumentera för EU. Verkligheten fordrar i dag ett EU. Om man ska förflytta sig från Trelleborg till Haparanda eller vice versa måste man ha ett kommunikationsmedel av något slag, annars får man faktiskt finna sig i att vara isolerad och inte komma någonstans. Det är klart att man kan debattera om det ska vara bil, flyg, båt eller något annat. Den debatten kan man ju hänge sig åt så till den grad att man aldrig kommer i väg och ens tid tar slut i kammardebatten. Men om man verkligen vill röra sig i verkligheten och inte bli kvarlämnad och kvarglömd måste man allt acceptera sakernas tillstånd. Verkligheten är i dag internationell. Ingen kan protestera mot detta. Och det är i den verkligheten vi lever och ska verka, och vi måste också ha beslutsorgan. Om inte EU hade funnits hade vi eller några andra fått uppfinna EU eller vad den organisation eller sammanslutning skulle heta som sysslar med de många och alltfler frågor som inget land ensamt klarar av att ta sig an. Vår tillvaro blir ju alltmer internationell, och vi kan aldrig ta klivet bort från eller ut ur Europa, där det i dag krävs nationsövergripande beslut. Allt är inte bra i EU, sägs det ofta. Nej, förvisso inte. Jag har väldigt svårt att tänka mig särskilt många påståenden som är mer självklara än att allt inte kan vara bra i EU. Vem skulle egentligen få för sig att allt ska existera utan problem i en organisation eller sammanslutning där 15 länder med olika kulturer, skilda språk och skiftande näringsliv ska tampas? Någon gång kan vi ju faktiskt komma på att det finns problem också nationellt för varje parti och i varje regering. Det är knappast EU som är i störst behov av Sverige, men Sverige och svenskarna behöver vara med i ett organ eller en europeisk organisation där gemensamma beslut kan fattas. Det räcker inte med bilaterala relationer, dvs. att varje land vart för sig skaffar sig avtal och regler med varje annat land i Europa. En mängd, man kan gott kalla det tokerier som EU-byråkratin sysslar med har förstås irriterat oss alla. EU ska självfallet inte syssla med andra frågor än de som EU av medlemsländerna fått och får i uppgift att syssla med. Men när jordgubbars storlek och badvattnets kvalitet avhandlas av EU-byråkratin innebär inte detta på något sätt att vi därmed kan bortse från behovet av gemensamma bestämmelser och beslut. Hur hade vår vardag tett sig med ett Europa efter andra världskriget där nationalstaterna var för sig byggt upp sina gränsspärrar, tullmurar och försvarsanläggningar fram till dags dato? Det får vi aldrig veta, men jag tror att det skulle vara av stort värde om vi tog oss en funderare på det. Det låter från en del håll, nu och då, som om den svenska industriidkaren eller jordbrukaren eller vem det vara må, inte skulle ha varit utsatt för konkurrens om Sverige hållit sig utanför EU. Ska det i dag vara så omöjligt att se framför sig ett Europa där varje stat kurar bakom sina gränser och konkurrerar med usla miljöbestämmelser och med allsköns för konkurrensen snedvridande nationella subventioner? Fru talman! Det skulle vara intressant att i dag få höra Gudrun Schyman, eller någon ersättare för henne i debatten, och Birger Schlaug berätta hur de anser att Europa exempelvis skulle klara av att ta sig an uppenbara gemensamma miljöproblem och ta itu med den internationella kriminaliteten om EU skrotades. Ni vill ju att Sverige ska gå ur EU, och det måste väl tolkas som att andra länder borde göra detsamma om de vore kloka. Jag kan inte tänka mig något annat än att ni vill ersätta EU med något. Men med vad? Och skulle inte detta organ som ni vill ersätta EU med ha någon beslutsmakt? Det måste man väl utgå från att ni tycker. I så fall tvingades ni ju, om ni skulle vara en gnutta konsekventa, bita er själva i er egen argumentationssvans. Ständigt repeterar ni ju att Sverige avdemokratiseras på grund av att EU får möjlighet att fatta beslut. Det är verklighetsflykt att inte tillstå att det i dag och för framtiden krävs ett organ eller en organisation som kan fatta de beslut som inte den enskilda nationen kan fatta. Det organ ni vill ha i stället för EU kan väl inte få sin beslutskraft från någon annat håll än från de håll som EU i dag får sin beslutskraft från? Låt oss också be om besked från Schyman och Schlaug - flera har ju varit inne på det - om ni kommer att kräva svenskt utträde ur EU när EU rymmer 25 medlemmar eller rent av 30? Fru talman! EU kommer aldrig att bli färdigt. Det är naivt och historielöst att inte inse att EU kommer att ta en del steg framåt men också, av och till, steg tillbaka. Men att politiker möts, debatterar, lyssnar på varandra och har sig ålagt att fatta gemensamma beslut är vad verkligheten kräver. Fru talman! Jag inbillar mig att vi allesammans känner som vår tids största utmaning - och jag är glad över att statsministern tog upp det - att Europa ska läka samman. Vi vill se östutvidgningen förverkligad. Och vi kristdemokrater vill med all vår kraft stryka under att vi förväntar oss att regeringen under Sveriges ordförandeskap första halvåret 2001 verkligen aktualiserar och försöker påskynda processen, så att de många länder som påbörjat medlemskapsförhandlingarna så snart som möjligt får slutföra dessa. Det kanske låter patetiskt för en del av lyssnarna om jag säger att jag tyckte att det var en av de största politiska händelserna jag fått uppleva under hela min levnad när medierna rapporterade och på kartbilder visade att nu ska Baltikum, alla tre länderna, och Centraleuropa ända bort till Rumänien och Bulgarien börja förhandla om medlemskap. Det verkar nästan som om vi efter bara tio år har glömt vilka fasor, vilken terror, vilka vidrigheter dessa länder utsatts för under kommunismens groteska diktatur. Och emellanåt låter det som om Polens jordbruk, Rumäniens gatubarn och Bulgariens usla kärnkraftverk inte skulle existera om östutvidgningen inte vore på tal. Att EU i dag och under en hel del kommande dagar kommer att få sysselsätta sig med vad vi kallar östutvidgningen är verkligen inte problemfritt. Men det är, anser vi kristdemokrater, den internationella och nationella politikens största glädjeämne. Jag undrar vem eller vilka som i ärlighetens namn vill tro eller inbilla sig själv och andra att östutvidgningen hade varit aktuell och kunnat komma någon vart om EU inte funnits, om Europa hade saknat träffpunkt där gemensamma beslut kan fattas och där gemensamt ansvar kan avkrävas. Fru talman! F.d. kommissionärsordföranden Jacques Delors har nyligen påpekat att subsidiaritetsprincipen inte respekteras inom EU. Det är bråttom att få fastlagt vad EU ska syssla med och vad EU inte ska syssla med. Subsidiaritetsprincipen innebär ju inte att EU kan ta för sig, snarare tvärtom. Subsidiaritetsprincipen innebär att beslut ska fattas så att säga på så låg nivå som möjligt och att besluten ska erhålla både lagligt och resursmässigt stöd för att kunna fattas där. Det är således inte EU som ska kunna ta för sig. EU ska få sig givet. Men, som sagt, medborgarna har rätt att få klara besked om var beslutsfattandet ska ligga. Vi kristdemokrater utgår från att statsministern och regeringen verkligen aktualiserar med större kraft än vad som hittills skett vad man kanske skulle kunna kalla beslutsfördelningen. Det är ju nys och nonsens att föresväva människor att miljöpolitiken, inklusive klimatfrågorna, kunde hanteras om EU inte existerade. Det kan heller inte vara annat än en självklarhet att exempelvis bistånd och asyl och flyktingpolitik kräver beslut över nationsgränser. Men detta innebär ju inte att nationerna ställs utanför besluten. Ofta låter det som om frågor som EU tar över för att det enskilda parlamentet inte klarar av att hantera dessa skulle hamna i ett slags Brysselisolering dit ingen svensk röst når. Så är det ju inte. Fru talman! Det är positivt att EU-länderna så tydligt uttalar sin vilja att motarbeta främlingsfientlighet och rasism. EU måste hålla sig med en stadga för grundläggande mänskliga rättigheter, och vi kristdemokrater anser att EU bör ansluta sig till Europarådets konvention om mänskliga rättigheter. Fru talman! Naturligtvis måste beslutsfattandet reformeras när medlemsländerna blir närmare dubbelt så många som för närvarande. Självfallet kan inte Europaparlamentet ha hur många ledamöter som helst. Det finns en rad svåra frågor att ta ställning till framöver. Men att bara sitta som åskådare till vad som sker i Europa, vår världsdel, eller att orda som om Sverige kunde rulla historien och utvecklingen tillbaka 50 år är att svika morgondagens européer, våra barn och barnbarn.

Fru talman! Det är lätt för mig att i stort sett instämma i vad Alf Svensson har sagt. Det vittnar om att det finns en bred samsyn i Europafrågorna här i kammaren. Jag är också av den uppfattningen att vi står inför en utveckling av unionen där vi behöver sortera vem som gör vad. Kalla det gärna för subsidiaritet eller något annat. Det handlar ju ytterst om att se till att vi utvecklar en union som ger just den här kammaren ökad kraft. En del av de frågor vi talar om klarar vi inte av att lösa nationellt, exempelvis miljöfrågan. Om vi då som politiker inte har ett svar gentemot våra medborgare om hur vi hanterar en sådan fråga fördärvas ju hela förtroendet för politiken, och det drabbar ju också denna kammare. Lyft därför de frågor till överstatlig europeisk nivå som vi inte klarar av att hantera i våra parlament. Därigenom stärker vi också parlamentens roll och ställning. Det kan bli en motvikt inte minst till ett internationellt kapital som blir allt kraftfullare och allt snabbare och som ingriper i vår vardag, så gärna en sådan diskussion. Den är nödvändig, och jag tror att den är riktig. Jag är också glad över Alf Svenssons tydliga markering om utvidgningen. Jag reser nu runt i ansökarländerna och kommer att göra det än intensivare under den närmaste tiden. Det är klart att när man ser de övergrepp som har begåtts mot enskilda individer och mot hela stater i kommunismens namn är det ett brott som är av historiska dimensioner. Det är fruktansvärt. I Bulgarien, detta land som levde under kommunistiskt förtryck, har nu 36 % av befolkningen en levnadsstandard som motsvarar mindre än en dollar per dag, åtta nio kronor per dag. Det är fattigdom, djupaste fattigdom, efter år av plundring och förtryck, och det är hemskt. Deras hopp är en utvidgning av EU, en union som vi har anledning att försöka att gemensamt förbättra.

Fru talman och alla ni som lyssnar! Det är fullt riktigt, som Alf Svensson säger, att Miljöpartiet är djupt kritiskt till EU:s utveckling. Det kommer vårt parti att fortsätta att vara så länge utvecklingen går åt fel håll. Alf Svensson talar om att beslut ska fattas så nära människor som möjligt. Kan Alf Svensson ge ett enda exempel på något beslut som har flyttats nedåt de senaste åren? Jag kan ge ganska många exempel på frågor som har flyttats uppåt, bort från människor. Jag tror att det är en väldigt farlig utveckling för demokratin när avståndet mellan dem som tar besluten och dem som berörs av beslut ökar. Jag tycker inte att man med enkla retoriska slagord ska smutskasta dem som för fram den här kritiken. Det har från den här talarstolen väldigt ofta påståtts att vi som har en annan syn på Europasamarbetet inte är Europavänner. Men kanske är det så att vi värnar demokratin och delaktigheten. Jag skulle vilja ställa en väldigt konkret fråga till Alf Svensson: Varför kan inte kristdemokraterna t.ex. i EU-parlamentet ställa sig bakom att varje land ska ha rätten att gå före med att ställa hårdare miljökrav? Det berör ju människor. Det kan handla om genmanipulerad mat som vi tvingas ta in, och det kan handla om allergiframkallande kemikalier som vi inte längre får förbjuda. Varför ska vi inte få det? Det är alltför stora likheter i detta avseende mellan EU och Sovjetunionen. Det är en enfald. Den amerikanska konstitutionen ger varje delstat rätten att gå före och ställa hårdare miljökrav. Det var t.ex. på det sättet som vi fick katalytisk avgasrening. Varför kan inte kristdemokraterna ställa sig bakom en miljögaranti som innebär att varje land har rätt att gå före och ställa hårdare miljökrav? Det är så man får en dynamisk utveckling, Alf.
Fru talman! Först frågade Birger Schlaug om jag kan ge ett exempel på något beslut som har flyttats nedåt. Jag förmodar att han då menar ned från EU till nationell nivå. Det är en fullständigt omöjlig fråga. Det är för väl om vi inte hamnar i en situation där EU kan pytsa ned beslutsfunktioner till nationer. Det är ju vi som ska lägga över sådana till EU, och har vi lagt över för mycket, är det inte EU:s fel utan de nationella parlamentens fel. Jag tycker att det är tämligen enkelt att få detta klart för sig, men Birger Schlaug ser på EU som något slags hydra eller som jätten Glufs-Glufs som tar för sig medan vi i alla de 15 parlamenten sitter som en samling passiva mähän och bara accepterar detta. Så är det ju inte. Tala om retoriska slagord! Att jämföra EU med Sovjetunionen är vidare helt fel. Det är ju detta som gör det så hopplöst i debatten med er. Kan inte Birger Schlaug sluta med dessa groteskerier? Det är murar mellan EU och Sovjetunionen, och det är en skymf mot oss som tror på EU att dra in Sovjetunionen i sammanhanget. Det är sedan naturligtvis ett problem med att låta varje stat få bestämma för sig om sina miljöregler. Vi är då tillbaka i en situation där en stat lägger sig på en viss nivå och andra stater lägger sig på en annan nivå, så att det blir en konkurrens om näringslivet. Detta är ett problem, men tack vare att EU finns kommer vi att kunna lösa det.
Fru talman! Det blir alltid väldigt upprört när man säger att det tyvärr brister t.ex. när det gäller synen på enskilda delstaters rätt att gå före och ställa hårdare miljökrav. Man kan ha ett golv inom EU - det har vi inget emot, utan det är tvärtom bra - men att hindra enskilda stater från att gå före och ställa hårdare krav är helt i linje med vad som skedde i Sovjetunionen, däremot inte med vad som sker i USA. Jag tog upp denna centraliserade enfald som man tillämpar i stället för att acceptera och uppmuntra en dynamisk utveckling på marknaden. Det handlar inte alls om att lägga sig lägre än vad EU tillåter, utan det handlar om rätten att gå före och ställa hårdare krav. Jag ställer fortfarande frågan varför kristdemokraterna inte kan acceptera att länder som så vill kan få säga nej t.ex. till genmanipulerad mat eller till utsättning av genmanipulerade grödor? Varför kan de inte få säga nej till allergiframkallande kemikalier? Det finns på Naturvårdsverket listor på vad man vill men inte får göra. Varför får man inte det? Det är dåligt. Jag menar att EU-konceptet i sig är omodernt. Man måste dessutom ta till sig den allvarliga fundering som alltfler människor har när det gäller demokratin. Alltfler beslut som rör människors vardag - t.ex. om allergiframkallande kemikalier, om genmanipulerad mat e.d. - fattas långt borta. Även om en stor majoritet i vårt land och i andra länder säger att man inte vill ha detta, får dessa länder inte gå före. Då blir det en sorts antidemokrati som är farlig. Detta hotar hela demokratin. Känner sig människor utanför i nästa lågkonjunktur, vad är det då som hotar? Då kommer de bruna männen och de bruna kvinnorna.
Fru talman! I mitt anförande bad jag Birger Schlaug tala om vad han vill ha i stället. Han säger nu att EU-konceptet är omodernt. Kan vi nu få höra från någon miljöpartist framöver hur det moderna konceptet ser ut? Ni kan väl inte inbilla oss att vi ska ha ett Europa där det inte någonstans kan fattas gemensamma beslut i miljöfrågor som berör oss alla över nationsgränserna? Birger Schlaug talar om enfald. Enfalden dominerar 15 staters regeringar och parlament. Också i ett motsvarande antal stater som är på väg in regerar enfalden. Må vi hysa en stor tacksamhet för att enfalden i varje fall har sin motståndare i Birger Schlaug!

Fru talman! Jag och Centerpartiet tycker att EU är ett modernt koncept i den meningen att det ger möjligheter för självständiga länder att förena sig i samarbete kring viktiga och angelägna frågor för vår kontinent och för världen i stort. Vi är, fru talman, som ju har framgått tidigare, kritiska mot utvecklingen av valutaunionen, men att vi vill att Sverige ska kunna stå starkt demokratiskt och ekonomiskt utanför EMU får enligt vår mening inte hindra Sverige och regeringen att offensivt driva arbetet i EU. Vi tänker medverka till det. Den mest akuta frågan att diskutera i dag är självklart ordförandeskapet i EU, som nalkas snabbt. Man kan om man surfar in på Utrikesdepartementets webbsida i dag se nedräkningen i dagar. Det är nu 235 dagar fram till dess att vi övertar ordförandeskapet. Man kan också märka det på en nervositet i Bryssel över hur man har lyckats eller inte lyckats förbereda sig för detta. Jag tror att detta är nyttigt. Det behövs en anspänning inför den uppgift som Sverige går in i. Jag vill gärna instämma i Göran Perssons inledande ord om vikten av att detta uppdrag lyckas för Sveriges del. Det är ju en angelägenhet för Sveriges del, inte för den svenska regeringens del. Det kommer alldeles självklart att ställa krav på regeringen i arbetet. Det gäller inte minst förberedelser och beredskap. Det handlar t.ex. om beredskap för att snabbt och smidigt kunna slutföra en eventuell fördröjning av regeringskonferensen på det att utvidgningen inte kommer att fördröjas, den utvidgning som vi för vår del uppfattar som det kanske mest angelägna. Man glömmer ibland vikten av, möjligheten och det angelägna i att nu utnyttja att vi från den 1 juli ingår i den s.k. trojkan. Det ger möjlighet att redan nu vara med dem som nu sköter ordförandeskapet i att förbereda den egna verksamhet som kommer under det direkta ordförandeskapet. Fru talman! Man får med en viss beklagan konstatera att Sveriges regering inte i tid har förberett och drivit flaggskepp, eller tunga frågor, som vi vill ska kunna blomma ut under ordförandeskapet. Det har tyvärr inte varit på det sättet. Det går inte att riktigt med kraft driva de egna angelägna sakfrågorna när man själv sitter som ordförande. Vi har talat om det tidigare från vår sida här i kammaren vid flera tillfällen. Den frågan är väl nu lite gången, men det är på det sättet. Man får då mer koncentrera sig på att kraftsamla för att genomföra ordförandeskapet på ett bra, smidigt och uppskattat sätt.

Om man ska lyfta fram någon ytterligare fråga att betona under ordförandeskapet tror jag att det viktiga är att hela Sverige måste göras redo för EU. Det gäller just detta att många människor kan göras delaktiga: det aktiva föreningslivet, folkrörelserna, landstingen, kommunerna, ja kort sagt hela Sverige. Om det kan ske kan man också förmedla en bred och mångfasetterad bild av vårt samhälle till övriga EU, och man kan naturligtvis den vägen få den roll som EU bör ha som en del i den svenska uppfattningen. Man kan alltså starkare få människor att fortsättningsvis arbeta med EU-projektet. Sedan finns det några frågor som vi tycker är särskilt viktiga i arbetet under ordförandeskapet. Det har vi haft tillfälle att diskutera tidigare. Det gäller naturligtvis utvidgningen, självklart institutionella reformer, miljöfrågorna, sysselsättningen och jämställdheten. Till det bör man, fru talman, lägga arbetet med den infrastruktur som krävs för IT-frågan, den digitala allemansrätten. Man kan gärna säga: kravet på bredband.

Fru talman! Jag tycker som vanligt att Lennart Daléus har rätt i det mesta han säger. Jag har inga svårigheter med det resonemang han för om unionen, utom dock på en punkt. Visst har vi förberett och visst förbereder vi en offensiv i en fråga som har ett tydligt nationellt märke, och det är miljöfrågan. Vi kommer att ha det uppe på toppmötet i Göteborg. Det är klart att det underlättas av att vi också har en svensk kommissionär som sysslar med den frågan, men det är självklart inte någon förutsättning. Den frågan finns där, och likaså jämställdhetsfrågorna. De har vi drivit länge liksom sysselsättningsfrågorna, men särskilt under vårt ordförandeskap gäller det miljöfrågan. Sedan är det bra att Lennart Daléus också uppmärksammar att vi sprider många av arrangemangen ut över landet. Det är 44 kommuner och orter som har värdskap för olika EU-arrangemang under vårt halvår. Jag tror inte att något ordförandeland före oss har försökt sig på en sådan decentraliserad ordförandeperiod. Jag är glad för att vi gör det, och jag tror också att Lennart Daléus delar den glädjen.
Fru talman! Det är nog så att en del sakfrågor inträffar under vårt ordförandeskap. Det gäller antagligen inte minst kemikaliedelen av miljöfrågorna. Med det är just därför att de inträffar och inte därför att Sverige gör på ett likartat sätt som Finland, som drev den nordiska dimensionen. Det har börjat i ett upplopp som sträckt sig över flera år för att det ska blomma ut med vår kraft under ordförandeskapet. Här är det möjligt att vi har delade meningar. Den bild jag får när jag talar med dem som arbetar med detta på olika nivåer och i olika sammanhang är: Nu får vi lägga alltmer krut vid att vara skickliga, duktiga, kompetenta och drivande i själva ordförandefunktionen. Sakfrågorna är inte det som vi nu kan hinna ikapp med. Sedan till den andra delen. Jag delar naturligtvis Göran Perssons uppfattning att aktiviteterna under ordförandeskapet ska spridas på olika sätt. Men det ska vara mer till människorna än till kommunerna, om jag uttrycker det lite förenklat. Det ska vara mer till människorna än till landstingen. FN är folkets projekt för vår del. Agenda 21 i miljöarbetet var folkets, människornas, projekt. Det viktiga är att vi för vår del under ordförandeskapet gör detta till människornas projekt och inte så mycket till kommunernas, landstingens, regeringens och riksdagens projekt. Det ska göras till människornas projekt. Det kommer nog att kräva ytterligare en ansträngning från regeringens sida.

Fru talman! Det är faktiskt så att vi har drivit miljöfrågorna länge och konsekvent. Det finns någonting som heter Cardiffprocessen inom EU, som är ett uttryck för att vi konsekvent lägger ett miljöperspektiv på alla frågor. Det föreslogs av den svenske statsministern direkt vid sittande bord. Det är våra initiativ. Sedan ska man kanske inte överdriva att just de egna initiativen kommer att dominera dagordningen. Jag vill erinra om att de finländska ansträngningarna att sätta den nordiska dimensionen i centrum ju fullständigt kom att överflyglas av Turkietfrågan. Jag vet att portugiserna sysslat väldigt mycket med att göra Afrika till en stor fråga under sitt ordförandeskap. De har fått syssla med Österrike. Vi hoppas att miljöfrågorna blir stora, men vi kan komma att få syssla med någonting helt annat. Det måste man ha beredskap för. Det är klart att vi inte tror att det är till den juridiska personen kommunen eller landstinget som engagemanget ska spridas. Självklart inte. Det är till Sveriges befolkning det ska spridas. Det tror jag också Lennart Daléus förstår när jag säger det. Annars blir debatten lite konstig.
Fru talman! Jag tror att man ibland förblindas av att det är strukturer och institutioner som ska arbeta. Det andra är miljöfrågorna. Om det är som statsministern säger, vilket jag inte alls vill betvivla, är jag den första att tycka att det är bra om miljöfrågorna kan ha det utrymmet i arbetet. Kan de lyftas fram ännu mer under ordförandeskapet ska vi från Centerpartiets sida gärna medverka i det arbetet. Likaså medverkar vi gärna till att arbetet hos människor, om det nu är ute i kommuner eller i landsting, blir sådant att de kan känna sig förankrade med vårt ordförandeskap.

Fru talman! Det var Europadagen i går. Vi firade med en välbesökt fest i Kungsträdgården där Marit Paulsen stekte grekiska köttbullar, och det var mycket trevligt. Den underliggande tanken är förstås att vi vill att Europadagen ska utvecklas till någonting lika naturligt som Sveriges nationaldag. På samma sätt som det är naturligt att sluta upp bakom den svenska nationen, även om man tycker illa om en del inslag i den, så ska det vara naturligt att sluta upp bakom unionstanken. Vi måste komma bort ifrån resonemangen kring om vi ska vara medlemmar och komma till hur vi ska vara medlemmar. Mot den bakgrunden är jag mycket upplivad av det besked som jag fick av Gudrun Schyman tidigare i debatten. Det var ett klart besked om att Vänsterpartiet kommer att lägga ned sin talan i EU-frågan om det blir ett ja i folkomröstningen om EMU. Det vore mycket bra om Birger Schlaug i denna sin sista debatt som språkrör kunde lämna ett liknande besked från Miljöpartiet. Då skulle vi äntligen kunna få den Europadebatt som är så viktig, nämligen där det inte är ja-eller-nej-frågan som står i centrum utan i stället frågan om hur vi ska utnyttja medlemskapet. I går på Europadagen firade vi att det nu har gått 50 år sedan Robert Schumann lanserade idén om Koloch stålunionen. Det var en intressant idé, som var djupt förankrad i de verkliga problemen i efterkrigstidens Europa. Hur skulle man binda länderna så tätt tillsammans att krig blev omöjligt? Men idén rymde också en mer långsiktig vision om hur detta samarbete skulle kunna vidgas och därigenom säkra freden och demokratin i vår världsdel. Det är viktigt att vi följer båda dessa spår. Vi ska vara mycket engagerade i arbetet med att förändra och förbättra den europeiska unionen hela tiden, men vi ska också vara medvetna om att det ingår i en långsiktig vision. Folkpartiet vill ju gärna vara det främsta Europapartiet. Här har nämnts några siffror på hur många länder som så småningom kommer att ingå i den europeiska unionen. Jag vill ju gärna vara värst och lägga mig på en siffra som ingen kan överträffa. I Europa finns det 40 länder. Jag menar att visionen inte kan ligga på en lägre nivå än att alla länder som helt eller delvis ligger i Europa ska ingå i den europeiska unionen. Det är klart att detta ligger mycket, mycket långt fram i tiden. Många av dessa länder är diktaturer, t.ex. Serbien och Vitryssland, som jag redan har nämnt. Några länder behandlar sina minoriteter på ett helt orimligt sätt, som Turkiet. Ryssland begår krigshandlingar i Tjetjenien på ett helt oacceptabelt sätt. Men på samma sätt som Schumann hade en vision som fortfarande, 50 år senare, håller på att förverkligas, så tycker jag att vårt mål inte kan sättas lägre än så. De flesta av oss gör deklarationer om hur viktig utvidgningen är. Det kan nästan tyckas vara lite liturgi i det, men det är det ju inte. I dagens verklighet håller utvidgningsprocessen på att bromsas upp. Ungern har en liberal premiärminister som heter Viktor Orban. På ett liberalt möte för några år sedan sade han att de år efter år hade fått höra att de får komma med i EU om fem år. Vi kan nu konstatera att det har gått 10 år sedan muren föll, och Ungern är fortfarande inte medlem. Nu talas det om att det kanske kommer att dröja till 2004. Det är nästan ytterligare fem år tills de får komma med. Jag menar att det som redan har sagts här skulle vara att byta en historisk möjlighet mot ett historiskt misslyckande. Visst kan man, om man blickar ut över världen, säga att Europa är en lycklig del av världen. Vi är rika och välmående, relativt sett, vi har en högtstående kultur och är vetenskapligt framstående osv. Men vi får aldrig förblindas av det perspektivet och glömma bort vår 1900-talshistoria t.ex. Vi hade goda förutsättningar också under det förra århundradet, men då visade det sig ju hur tunn civilisationens hinna är och hur även gamla kulturfolk kan råka i krig och barbari. Som jag redan varit inne på i debatten ser vi i dag i Europa att det också finns en annan verklighet. Det pågår krig. Vi ser hur främlingsfientligheten breder ut sig. Det finns stora miljöproblem. Jag uppskattar mycket Gudrun Schymans inlägg om gränsöverskridande organiserad brottslighet, som drabbar inte minst kvinnor. Det är verkligheten. Sådana problem finns. Det är nödvändigt att vi med all kraft griper oss an sådana problem. Västeuropas premiärministrar är till övervägande del socialdemokrater. Det har vi då och då hört Göran Persson tala lyriskt om. Han brukar vara glad över att bli fotograferad tillsammans med sina kompisar på kontinenten. Men om man knyter ihop dessa båda resonemang ser man att det faktiskt är under socialdemokratiskt ledarskap som glöden i den europeiska visionen håller på att falna. I Europa talas det allmänt om detta och om att vi håller på att tappa tempo i utvidgningen. Jag menar att det vi ser i Europa är en brist på ledarskap. Eftersom det i mycket stor utsträckning är socialdemokrater som sitter vid makten är det alltså hos dem ledarskapet brister. Även om jag uppskattar väldigt mycket av det Göran Persson säger här i talarstolen och känner varmt för de allra flesta av hans argument, så är Sverige i verkligheten en stor del av den här problematiken. Sverige är inte ett land som med kraft, engagemang och entusiasm driver frågan om europeiskt samarbete. Inom EU uppfattas Sverige som ett bromsande land. Jag kan ge några exempel. Göran Persson talade om toppmötet i Lissabon och om hur arbetslösheten sattes i centrum. Man talade mycket om att vi i Europa har en mycket sämre utveckling än USA, och att vi måste lära oss av USA. Allan Larsson talade lyriskt om hur bra det vore om vi i Europa fick lika många tjänstejobb som man fått i USA. Men socialdemokraterna har ju lärt den svenska allmänheten att de jobb som tillkommit i USA bara är hamburgerjobb och inget som vi vill ta efter. Nu har man enat sig om ett antal rekommendationer för att Europa ska få en lika bra utveckling som USA. Men Sverige följer ju sällan rekommendationerna från toppmötena, och jag antar att vi inte heller kommer att följa rekommendationerna från Lissabon. Detta är ett exempel på att Sverige inte lever upp till de fina deklarationerna. Vi står utanför EMU. Statsministern vägrar att ge besked om när vi får ta ställning i den frågan. Greklands ansökan fick klartecken häromdagen. Mycket tyder på att Sverige kommer att bli det allra sista EU landet som ansluter sig till valutaunionen, och det tycker jag är pinsamt. Göran Perssons retorik i den här frågan är det inget fel på, men verkligheten är tyvärr att Sverige är en del av den europeiska problematik som just nu innebär att visionen om ett helt Europa håller på att falna.

Fru talman! Alla ni som tittar på TV! Det är säkert glädjande för många att Marit Paulsen har stekt köttbullar på något torg i Stockholm på Europadagen. Hoppas att det var icke genmanipulerat kött och kött utan antibiotika. Det är ju svårt att hålla sådant borta nu när vi är medlemmar i EU. Jag skulle vilja ställa en väldigt konkret fråga till Lars Leijonborg. Folkpartiet och Miljöpartiet har haft ett antal väldigt bra raka och respektfulla debatter om EMU som jag gillar. Jag har bl.a. haft flera stycken med Karin Pilsäter. Det är väldigt bra. Jag skulle vilja fråga Lars Leijonborg om han anser att EMU är ett optimalt valutaområde om det sträcker sig från Grekland och Portugal via Frankrike och Tyskland upp till Sverige och Finland. Är det ett optimalt valutaområde, är det ett bra valutaområde eller är det bara ett rimligt valutaområde? Vad är det för valutaområde, egentligen? Är det verkligen så att man kan föra en ekonomisk politik, en konjunkturpolitik och en räntepolitik i detta stora euroland, där konjunkturerna kan svänga ganska olika mellan Grekland, Portugal, Sverige och Finland? Är det rimligt med ett sådant valutaområde? Jag hade förstått Folkpartiet om man hade sagt att det vore rimligt när eller om EU-länderna och Europa växer samman och strukturen är ungefär densamma - om 10, 15 eller 20 år. Men är EMU i dag verkligen, Lars Leijonborg, ett optimalt eller ens rimligt valutaområde? Förklara i så fall för mig och alla andra - inte minst alla ekonomer i Sverige - varför det är det.
Fru talman! Nu var det jag som ställde en fråga till Birger Schlaug, nämligen om Miljöpartiet kommer att lägga ned sin talan mot EU-medlemskap om det blir ja i EMU-folkomröstningen. Svara på det först! Om EMU är ett optimalt valutaområde vet jag inte riktigt, men jag tycker i varje fall att det är rimligt. Jag tror att det är ett bra politiskt projekt som kommer att tvinna Europas länder närmare varandra och därmed bli en del av det europeiska fredsprojektet. Det är det viktigaste för mig.
Fru talman! Det var intressant att höra att det kanske inte är något optimalt men möjligtvis rimligt valutaområde. Då börjar vi få en något så när rimlig debatt på den sidan i alla fall. Jag menar att det är ett fullständigt groteskt valutaområde. Man kan inte föra samma konjunkturpolitik i länder som Grekland, Portugal, Sverige och Finland när konjunkturerna svänger olika. Det går inte. Det fungerar inte. Det leder till arbetslöshet. Det leder till regionala obalanser. Det leder till att demokratin hotas genom att stora områden får det svårare, med högre arbetslöshet etc. Hotas demokratin och människors delaktighet vet vi vad som händer vid nästa lågkonjunktur, för den kommer också. Då vet vi att de bruna männen och de bruna kvinnorna står där och hojtar. Det har vi lärt oss av historien. Det finns skäl som talar för EMU. Det finns de som talar emot. Men jag kan se väldigt få skäl som talar för att vi ska gå med i EMU nu omedelbart. Jag ser inga sådana. Jag tror att det är livsfarligt. Jag fick frågan om Miljöpartiet lägger ned sin talan från Lars Leijonborg. Ska vi som politiskt parti lägga ned vår talan? Vi måste väl för jösse namn ha rätt till vår åsikt! Om 60-70 % av svenska folket tycker någonting måste de väl kunna få uttrycka det genom t.ex. politiska partier. Ska vi lägga ned vår talan? Snälla Lars Leijonborg! Vad har detta med demokrati och göra?

Fru talman! Jag begärde replik på Leijonborgs anförande när han kom in i andra halvan av det. Den första har jag inga svårigheter med. Det är i stort sett samma resonemang som vi själva för. Sedan blir Leijonborg som vanligt dyster och börjar klaga över sakernas tillstånd. Det är klart att jag just nu kan fotograferas tillsammans med en mängd statsministrar och premiärministrar i Europa som är socialdemokrater. Det är jag glad för. Leijonborgs urval är kanske inte så stort, men det får inte förleda honom till dysterhet. Titta på vad vi har åstadkommit de senaste åren - på hur vi har lyft fram sysselsättningsfrågan. Det är Sveriges fråga mer än något annat lands i Europa. Det är ett projekt som har avhånats här i kammaren som hopplöst. Vi har klarat att få upp det överst på dagordningen och formulerar nu målet full sysselsättning. Jämställdheten blir en likadan framgång. Det är jag övertygad om. Vi kommer att lyfta fram miljöfrågorna på samma sätt. Det går att påverka. Jag har all anledning att vara optimist. När jag ser vad vi har åstadkommit också i diskussionen omkring utvidgningen känner jag stolthet. Stolthet, glädje och optimism är vad jag känner, och jag önskar att Lars Leijonborg åtminstone någon gång uttryckte en liknande uppfattning om våra möjligheter och insatser i EU.

Fru talman! Ungefär hälften av EU-länderna har lägre arbetslöshet än Sverige. Vi har all anledning att lyssna på råd från EU i denna fråga. Jag tycker att Sverige också borde följa lite fler av råden. Tio år har gått sedan muren föll. Inte ett enda av de gamla kommunistländerna i Central och Östeuropa har ännu släppts in i Europeiska unionen. Detta är redan ett stort misslyckande. Ursäkta, men det gör mig ganska dyster. Jag blir ännu dystrare när jag märker att det finns risk för att det kommer att ta ytterligare flera år. Detta har Europas socialdemokrater ett rätt stort ansvar för.
Fru talman! Jag ska inte angripa Lars Leijonborg utan bara notera att den politiska kraft som såg till att förhandlingen öppnades upp med alla ansökarländer mer än någon annan kraft i unionen var Sverige. Det är jag stolt över. Vi driver på utvidgningen. Alla bekänner sig till den, men det är klart att det finns motstånd här och var bland såväl konservativa som radikala. Det är jag övertygad om. Men det är ingen tvekan om i vilken riktning vi går och var vi står någonstans. Vad vi har gjort har vi anledning att vara glada och stolta över.
Fru talman! Muren föll för drygt tio år sedan. Exakt så är det, Lars Leijonborg. Det intressanta är att muren föll innan EMU bildades. Samarbete är väldigt bra. Handelsavtal är väldigt bra. Men vad är det som säger att en politisk union leder till fred och nedrustning? Det som hände efter andra världskriget var ju att en mängd avtal, t.ex. kulturavtal och frihandelsavtal, knöt samman länder. Dessutom är det inte så att unioner är någon sorts garanti mot krig. Tänk om det hade varit så! De flesta krig i dag sker inne i unioner och inne i länder. Det här måste man ha klart för sig. Jag har i mina frågor tagit upp väldigt mycket om innehållet i EU, medan väldigt många av dem som gillar EU bara har pratat om hur viktig det är att vara medlem. Jag har gång på gång tagit upp ett antal frågeställningar om innehållet i EU, och jag har inte fått några svar. Jag har sagt att EU-konceptet är omodernt och taffligt. I stället borde vi se till att varje land har rätten att gå före och ställa hårdare miljökrav. Vi måste definiera vad som ska tas på överstatlig nivå och sedan avlöva alltihop. Vi måste säga nej till ett militärt samarbete. Då kan man få ett koncept som är rimligt och som människor kan känna delaktighet i. I dag känner inte människor delaktighet, och det är det som är så farligt för demokratin och därmed också för välfärd och välstånd. Socialdemokraterna har nu tagit ställning för EMU. Det vi alla väntar på är att socialdemokraterna ska ta ställning till när folkomröstningen ska hållas. Det är dags nu att tala om det. Man får inte bara vänta in opinionen och känna efter när det är lämpligt. Nu har det gått uppåt 2 % på ja-sidan, så då ska vi snabbt lägga in en omröstning. Låt oss nu bestämma när folkomröstningen ska vara! Och låt oss se till båda parter. Ja-sidan med näringslivet, nästan alla politiska partier och en del stora betongfackförbund osv. står på den ena sidan. Vi andra får stå på den andra sidan. Låt oss se till att det blir något så när jämna ekonomiska villkor! Jag skulle vilja ha en folkomröstning på valdagen. Vi vill ha en folkomröstning på valdagen. Då blir det ett stort engagemang i frågan. Många kommer att ta ställning. Låt oss fatta det beslutet snart! Om vi har en folkomröstning om EMU på valdagen 2002 blir det dessutom en beslutande folkomröstning, och ingen kan börja tricksa efteråt, vare sig ni eller vi. Det är väl bra? Jag vill bara säga att jag vill ha ett besked om folkomröstningsfrågan nu. Vi står för ett nej till EMU; det tror jag är solklart.
Herr talman! Jag ska först tacka Birger Schlaug, eftersom jag tror att det här är den sista debatten, som han medverkar i som partiledare eller språkrör. Det har alltid varit trevligt och uppfriskande att ha dueller med Birger Schlaug. Vi har inte alltid haft samma uppfattning, men det har aldrig varit fel på engagemanget, och den radikala drivkraften finns där. Den har jag satt mycket stort värde på och hyser stor respekt för. Tack för ett bra bidrag till riksdagens debatter! Sakfrågan om EMU, euron och folkomröstningen har jag redan svarat på. Det finns ingen anledning att skapa någon som helst osäkerhet. Vi fullföljer den linje som vi har lagt ut. Vi vill se hur avtalsrörelsen går. Det är det första. Om jag skulle komma med något litet klagomål kan jag säga att jag tycker att det är lite trist att vi beskriver de på den ena sidan som absolut goda och de andra som absolut onda. Jag tror faktiskt att det finns nyanser i den här frågan omkring euron som talar både för och emot, och man får väga dem. Jag har vägt det här mycket noggrant under flera år och har kommit fram till att det är bra för Sverige om vi är med därför att det ger ett skydd mot det internationella kapitalet. Om jag skulle ha samma retorik som Birger Schlaug skulle jag säga att på ena sidan står vi som står för välfärdsstaten, som står för ett engagemang, som har en stor offentlig sektor och den modell som vi har byggt upp i Sverige. På andra sidan står Birger Schlaug ihop med det internationella kapitalet, som vill spekulera sönder den svenska ekonomi som vi har. Så vill inte jag säga. Det är lite för enkelt. Jag hoppas att den som kommer efter Birger Schlaug avstår från den typen av grova förenklingar. Här finns nämligen argument för och emot, och frågan är utomordentligt viktig och komplicerad. Detta är det största politiska beslut som vi kommer att medverka i, Birger Schlaug och jag.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

Herr talman! Låt mig sammanfatta debatten! Det är uppenbarligen stor enighet om ett gemensamt ansvarstagande för det svenska ordförandeskapet. Det tackar jag för. Det är fortfarande skilda uppfattningar i en del sakfrågor, men den dominerande delen av den här kammaren står för den typ av politik som vi har redovisat i EU-nämnden och som vi uppenbarligen kan samverka brett om. Det är jag glad för. Det är bra därför att det handlar om frågor som kommer att vara avgörande för Europas framtid och därmed också för Sveriges framtid. Det handlar om utvidgningen, arbetslöshetsbekämpningen och miljöfrågorna. Dessutom har vi i den här debatten sluppit - det vill jag också tacka för - alla diskussioner om att det kostar si och så mycket att ta hit den ena eller den andra delegationen. Det kostar pengar med internationellt samarbete, men det görs för att nå större syften än enbart utbytet i sig. Det görs för att befrämja fred och mänsklig samexistens. Tack för den konstruktiva hållningen! Ju mer jag har arbetat med dessa frågor desto mer stimulerad blir jag av dem. Ju djupare man går in i dem desto mer förstår man hur stor kraften i detta samarbete är. Jag kan självklart tänka mig lättare arbetsuppgifter än att leda den europeiska unionen under ett halvår. Men jag kan inte tänka mig en mer spännande, mer utmanande och - troligen - roligare arbetsuppgift än att få detta ansvar. När jag nu också vet att detta kan axlas utifrån en debatt i Sveriges riksdag där en väldigt stor enighet har demonstrerats känns det lätt att bära det ansvaret. Det tackar jag er alla för. Jag ser framemot ett fortsatt gott samarbete.

Herr talman! Europapolitik är numera mitt huvudområde. Med de stora frågor som där är aktuella - utvidgningen, regeringskonferensen, eurons införande i Sverige, det svenska ordförandeskapet och regeringens totalförvirring om Österrike - räcker fyra minuter inte långt. Jag tvingas inskränka mig till att kommentera ett uppdrag från riksdagen som på sistone tagit åtskillig tid. Sedan årsskiftet pågår inom EU ett arbete på en stadga för grundläggande rättigheter. Denna uppgift har anförtrotts ett särskilt organ med företrädare för regeringscheferna, Europaparlamentet och de nationella parlamenten, där jag alltså är en av riksdagens två representanter. Detta s.k. konvent på drygt 60 personer utgör en ganska brokig samling vad avser bl.a. politisk färg, språk och rättsliga traditioner. Dessutom är tidsramen ytterst knapp - ett första utkast ska vara klart till toppmötet i juni. Knäckfrågorna är många. En första gäller dokumentets karaktär. Uppdraget är att lägga fram ett förslag till politisk deklaration. Men särskilt företrädarna för Europaparlamentet strävar efter att texten ska göras rättsligt bindande. Arbetet inriktas nu på att få fram en förklaring, som genom ett senare beslut lätt kan omformas till juridiskt bindande regler. Nästa problem är huruvida förklaringen endast ska ange traditionella medborgerliga rättigheter eller även omfatta nya rättigheter på exempelvis det ekonomiska eller sociala området, där det ofta mer rör sig om politiska målsättningar. Ytterligare ett avgränsningsproblem är om förklaringen ska ha allmän karaktär eller om den snävt ska inriktas på vad som ligger inom EU:s kompetensområde. För närvarande ser det ut som om rättigheterna kommer att formuleras i generella termer, men att det samtidigt klargörs att de endast avser att ge individen ett skydd i förhållande till EU:s institutioner eller när EU-rätt tillämpas av nationella myndigheter. Vi i riksdagen har hittills varit skeptiska till detta projekt. Det kan beskrivas som ett sätt att uppfinna hjulet på nytt. Vi har redan Europarådets konvention om mänskliga rättigheter med all rättspraxis från 50 år. Risk föreligger naturligtvis för konkurrerande rättighetskataloger och kompetenskonflikter mellan Europadomstolen och EG-domstolen. Sådana problem skulle kunna undvikas genom att EU ansluter sig till Europakonventionen, men detta i sin tur är förenat med juridiska komplikationer. Hur ska då denna situation hanteras? Frågan försvinner inte bara av sig själv om vi skulle säga nej. Opinionsmässigt är det svårt att vara emot mänskliga rättigheter. Dessutom kan det inte förnekas att det finns en lucka vid EU-rättens tillämpning, där individen saknar det skydd som föreligger i förhållande till nationell lagstiftning. Först och främst måste regeringen utverka mer tid för uppdragets fullgörande. Det är inte rimligt att konventet på några månader - eller vad som nu återstår ett par veckor - ska kunna sno ihop en rättighetsförklaring med alla de känsliga avvägningar som där ryms - detta så mycket mera som ett förslag från konventet förutsätter nästintill konsensus. Utrikesministern skulle, om hon hade varit här, få rådet att ta kontakt med kolleger med en realistisk uppfattning i detta ärende. Sedan gäller det att utforma en modell som vi i Sverige kan leva med. För min del anser jag att konventets ambition inte bör sträcka sig längre än till att formulera en politisk deklaration. Samtidigt bör arbetet påbörjas för att ansluta EU till Europakonventionen, vilket förutsätter anpassningar inom både EU och Europarådet. I ett senare skede, när en framtida regeringskonferens med all sannolikhet har i uppgift att konsolidera fördragstexterna till något som kanske kan kallas en konstitution, kan sedan EU:s rättighetsförklaring tas in i inledningen. På detta sätt undviks dubbla system för rättighetsskyddet i Europa. Och uppgiften att trygga mänskliga fri och rättigheter ligger primärt kvar hos Europarådet, som ju inrymmer de icke-EU-länder där behovet av ett sådant skydd kanske är störst.

Herr talman! Det är trevligt att få börja med att säga att jag när det gäller konventet, där jag råkar vara en av två suppleanter, som EU-kritiker resonerar nära nog likadant som Lars Tobisson. Det är viktigt att det kan vara ett politiskt uttalande. Det är viktigt att EU ansluts till Europakonventionen om mänskliga rättigheter som redan finns. Det är dock ett problem att svenska EU-parlamentariker är betydligt mer entusiastiska för en politiskt och juridiskt bindande deklaration. Det gäller även ett internt moderat problem. Det är bra att statsministern i dag har markerat att han är för en utveckling där mellanstatligheten betonas och att han är motståndare till en utveckling av EU till en superstat. Men problemet tycks vara att många krafter i EU:s institutioner - kommission, parlament, domstol - snarast trycker på för motsatt utveckling. Det kanske är så att det följer den isolerade arenans eller elitens logik, att man vill ta för sig mer, att man inspireras mer. Det kan vara en förklaring till att partierna är mera federalistiska med sina representanter nere i Europa än vad partierna är på de nationella parlamenten eller i Sveriges riksdag. Arbetet med konventet visar en tydlig motsättning i alla länder, så det är ett generellt problem. Det är också så att EU:s demokratiska underskott, som det talas mycket om, inte utvecklas mot att komma i balans.

Det går inte att komma ifrån den diskussionen med en sådan allmän fras som Bo Lundgren försökte sig på tidigare i dag, när han sade att han ville ha ett medborgarnas och inte ett politikernas Europa. Vad skulle det betyda? Menar Bo Lundgren att det ska införas någon sorts direktdemokrati i stället för representativ demokrati på europeisk nivå? Vad han menar är naturligtvis ett Europa som är nyliberalt. En del av riktningen mot en överstatlighet i Europa är EMU. Vi säger att vi måste vara med i EMU. Jag skulle vilja säga: Se på Kanada. Kanada har en självständig ekonomi och valuta intill ett stort valutaområde USA-dollarn. Den kanadensiska ekonomin går alldeles utmärkt, precis som den svenska ekonomin gör för närvarande. Euron faller och kronan stärks. Jag tycker att praktiken visar att det går att stå och att vi bör stå utanför EMU.
Herr talman! Inför Sveriges ordförandeskap under första halvåret nästa år vill jag ta upp några av hoten mot det fortsatta Europasamarbetet och mot östutvidgningen. Europasamarbetets långsiktiga utveckling är ju faktiskt i dag, tyvärr, något osäker. Det beror inte minst på att ledarskapet för närvarande är både svagt och kortsiktigt. Numerärt dominerar socialisterna i ministerråden. Det är nu tydligt efter ungefär två år av dominansen att de saknar den målmedvetenhet och den drivkraft som grundfäder som Robert Schuman, Konrad Adenauer och Alcide de Gasperi en gång hade. Nu, om någonsin, hade ledarskapet verkligen behövts. Östutvidgningen är, som flera talare tidigare har varit inne på, nu inne i en intensiv och svår förhandlingsfas. Då minskar entusiasmen hos vissa grupper som är rädda för ökad konkurrens, som är rädda för ökad invandring från de nya medlemsländerna. Det är i det perspektivet ett uppenbart faktum att ett EU som är nära dubbelt så stort som i dag inte kan fungera med de regler och arbetsformer som finns i dag. En helt central fråga är hur man ökar förtroendet för samarbetet bland EU:s befolkningar. Ett alltmer urholkat förtroende är utan tvivel ett allvarligt hot mot EU:s framtid. Där är Sverige det EU-land som har den största uppgiften framför sig att öka förtroendet hos vår befolkning för det samarbetet. För att möta hoten, herr talman, krävs både mod och djärvhet bland ledande politiker - inte minst under det svenska ordförandeskapet. Det krävs ökad tydlighet i sakpolitiken. EU måste koncentrera sin verksamhet, profilen och handlingskraften måste förbättras på en rad kärnområden. Här ingår bl.a. utrikes och säkerhetspolitiken, kampen mot den gränsöverskridande brottsligheten, miljö och energipolitiken, asyl och flyktingpolitiken och de grundläggande värderingsfrågorna. Östutvidgningen måste också framöver ha högsta prioritet. Det är i det sammanhanget absolut nödvändigt att lösa upp de värsta låsningarna vad gäller jordbrukspolitiken och ansökarländerna. Tydligheten i samarbetet måste öka. Subsidiaritetsprincipen måste respekteras på ett helt annat sätt än i dag. När uppdraget växer inom kärnområdena måste andra uppgifter falla ifrån. EU måste helt enkelt sluta lägga sig i frågor som lika bra kan skötas på nationell, regional eller t.o.m. lokal nivå. Öppenheten måste också öka inom EU:s samtliga institutioner. Större öppenhet ger större tilltro och tillit till samarbetet. Vi vet att på grund av olika kulturer och förvaltningstraditioner går reformarbetet inte så bra som det borde göra, men det går åt rätt håll. Det krävs en rad institutionella reformer för en långsiktig hållbarhet. Därför måste regeringskonferensen utvidga sin dagordning. Det är för mig obegripligt att den svenska regeringen håller fast vid sin minimalistiska linje vad gäller dagordningen, agendan, för regeringskonferensen. Detta förhållningssätt är i själva verket kontraproduktivt. EU behöver en konstitution som dels ökar tydligheten, dels slår fast vilka som är EU:s kompetensområden. Herr talman! Till slut, tyvärr, tvingas jag konstatera att regeringens program inför Sveriges ordförandeskap i EU både saknar konkretion och fokus. Man prioriterar allt och därmed ingenting. Det räcker inte om vi ska kunna bidra till att EU-projektet får den kraft och den folkliga förankring som framtiden kräver.

Herr talman! Det är ödsligt i salen. En period under min yrkestid talade man om att schizofreni kunde framkallas av dubbla budskap. Vore det så, vore vi alla mer eller mindre schizofrena. Det vimlar av dubbla budskap i hela vår tillvaro. Det är vanligt med dubbla budskap i politiken, t.ex. med barnkonventionen. Det står massor med fina ord om barnets bästa och barnets bästa och barnets bästa. I praktiken gör man sedan på grund av neddragningar barnets sämsta. Det finns dubbla budskap i EU också. Ett exempel: Vi prisar att järnridån mellan öst och väst är borta, men vi säger inte ett ord om att det i stället byggs en ny ridå runt Europa. Vi säger att vi måste bekämpa främlingsfientlighet, men vi ska på alla sätt stärka gränserna runt EU. Alf Svensson skojar och säger att vi framställer EU som en hydra och att vi nationella stater sitter som mähän och protesterar inte. Faktum är att EU håller på att bli en hydra. Vi sitter inte alls som mähän. Men det finns lagar som t.ex. säger att vi inte ens får vara föregångare i miljöfrågor. Jag anmälde mig till debatten för våra barns skull. Det gjorde kanske Alf Svensson också, som menade att om vi inte går in för EU med hull och hår sviker vi våra barn. Jag menar att om vi inte är vaksamma och kritiska sviker vi våra barn och barnbarn. Vad är det då vi ska vara uppmärksamma på? Jo, för det första är det EMU. EMU kan göra EU till en stat. Det har t.o.m. statsministern sagt, inte i dag men tidigare. Det är hårda tag. Man kan bli bötfälld om man inte håller nere inflationen, men inga böter utfärdas om man inte klarar av att hålla nere arbetslösheten. Jag håller med många som säger att EU:s valutaunion är ett gigantiskt ekonomiskt experiment. Och vi frånsäger oss egen finans och skattepolitik. För det andra ska vi vara vaksamma över flyktingpolitiken. När jag i februari var i Bryssel för första gången hörde vi många föredrag om flyktingpolitik. Man sade att vi i Sverige är så väldigt duktiga på avvisning, att vi avvisar flyktingar snabbt och effektivt, och man hoppades på att vi under ordförandekonferensen ska lära andra detta. Danmark har redan börjat lära sig själv och har skurit ned otroligt. Nu säger man oftare och oftare att vi ska harmonisera. I början av EU sades det att det inte handlar om harmonisering utan om samarbete, och nu säger man att vi ska harmonisera. Ungefär så låter tongångarna i socialförsäkringsfrågor också. Vi får ofta redogörelser om EU och hur det står till, och det handlar ofta om harmonisering. Vi har hittills i Sverige, trots många brister, ett ganska bra socialförsäkringssystem, och vi har världens bästa föräldraledighetsförsäkring. Vi är ett rikt land, och det är kanske helt rimligt att vi drar ned på vår sociala service. Men då ska det sägas högt och tydligt. Nu skär vi ned vår sociala trygghet. Egentligen är det solidaritet som vi i Miljöpartiet hyllar, men att gå med i projektet EMU handlar inte om solidaritet. Det handlar om politik på hög nivå, om önskan att få sitta med vid bordet högt där uppe och tro att man samarbetar. Det är inte solidaritet. Lars Leijonborg säger att det är pinsamt att vi är sist med att ansöka om EMU-medlemskap. Jag tycker tvärtom. Vi ska vara stolta över att vi inte har gjort det än. Vi ska inte tvingas in i en superstat, som det är frågan om, trots så fina ord som nästan inte går att säga - subsidiaritetsprincipen.

Herr talman! Nu är det, som har sagts många gånger i kammaren i dag, bara ett halvår kvar innan Sverige tar över ordförandeklubban i EU och blir, som en del något skämtsamt brukar säga, en stormakt för ett halvår. Redan om några veckor kommer vi att ingå i trojkan av ordförandeländer, och det kommer naturligtvis att ställa stora krav på oss alla. Statsministern har i sitt anförande tagit upp prioriteringarna inför ordförandeskapet, och det är någonting som vi har diskuterat ingående i EU nämnden. Jag tycker att det är bra prioriteringar, som verkligen kan bidra till att flytta fram EU:s positioner. Det är bra att statsministern så tydligt har klargjort att regeringens ambition är att utveckla ett nära samarbete med riksdagen när det gäller det svenska ordförandeskapet. Beskedet om att statsministern ska inbjuda till partiöverläggningar borde också tillfredsställa Marianne Andersson, som efterlyste mera besked på den punkten. Vi är många i denna kammare som framhållit hur viktigt det är att EU:s utvidgning prioriteras. Det är glädjande att konstatera att det under året har tagits betydande steg i den riktningen. Det faktiska förhandlingsarbetet pågår för fullt, och på område efter område gör kandidatländerna framsteg. Det är många som minns hur vårt eget förhandlingsarbete gick till, hur viktigt det var att förankra de olika positionerna i riksdagen och att riksdagen på sitt sätt aktivt kunde vara med i förhandlingsarbetet. Det bidrog säkert till att ge vårt medlemskap legitimitet. Det talas ofta om ett demokratiskt underskott i Europeiska unionen. För mig handlar det inte om att ge EU-parlamentet ökad makt. För mig handlar det om att ge de nationella parlamenten en större roll i Införandet av direktval till EU-parlamentet innebar tyvärr att banden till de nationella parlamenten löstes upp, och det skrämmande låga valdeltagandet i EU-parlamentsvalet inger mig stor oro. En demokratisk organisation som möter så lite gensvar riskerar att förlora sin legitimitet. Jag är övertygad om att vägen till ökat förtroende för EU går genom de nationella parlamenten. Det är också de som befinner sig närmast väljarna. Därför måste de nationella parlamenten engagera sig mer i EU-frågorna. Det handlar om att påverka och granska regeringarnas agerande i EU:s ministerråd, men också se till att det förs en livlig debatt om EU-frågorna på nationell nivå. I detta avseende intar Sverige en tätposition. I t.ex. EU-nämnden förs ett konstruktivt samråd med regeringen. Våra handlingar och de stenografiska protokollsutskrifterna kan numera läsas av var och en på Internet. Där är vi unika. Det är ett viktigt inslag i den svenska öppenheten. Men det krävs mer. Jag skulle därför vilja ta tillfället i akt att lyfta upp några åtgärder som jag tror skulle bidra till att via riksdagen öka det folkliga inflytandet i EU. Till det mer visionära hör att ge de nationella parlamenten initiativrätt, så att de i nationellt viktiga frågor kan lämna förslag direkt för prövning i ministerrådet. Riksdagens utskott måste komma in tidigt i beslutsprocessen och lämna yttranden till EU-nämnden över aktuella kommissionsförslag. Det skulle ge utskotten ökat inflytande och nämnden ett betydligt bättre beslutsunderlag inför samrådet med regeringen. Angelägna EU-frågor måste diskuteras mer och debatteras i kammaren. Statsministerns rapport från Europeiska rådet kan t.ex. bli en viktig återkommande debatt. Dessa och många andra förslag diskuteras nu, herr talman, i Riksdagskommitténs referensgrupp för EU frågornas hantering i riksdagen. Det är min förhoppning att gruppens förslag snart kan realiseras så att riksdagen därmed kan befästa sin position som ett land med starkt parlamentariskt inflytande i den europeiska beslutsprocessen.

Herr talman! När det gäller samrådet med riksdagen inför och under ordförandeskapet har vi i dag fått klara besked om regeringens ambition att ha partiledaröverläggningar. Vi har ju andra organ där alla partier är representerade och som sammanträder varje vecka, och det är naturligt att också där ta upp ordförandeskapsfrågorna. Utskotten ska naturligtvis också få information och möjlighet att diskutera dessa frågor. Jag tror att man inte behöver inrätta ytterligare organ för att klara detta. När det gäller önskvärdheten att olika EU-institut ska komma till Sverige, finns det naturligtvis många institut som vi skulle önska oss. Men vi måste naturligtvis så småningom bestämma oss för vad vi vill ha.

Herr talman! Marianne Andersson och jag är rörande överens om att riksdagen ska vara involverad inför ordförandeskapet. När det gäller detta med EU-institut vet jag att det finns olika uppfattningar. En del prioriterar biståndsinstitutet medan andra prioriterar ett eventuellt IT institut. Den här frågan är inte färdigdiskuterad, men så småningom kommer vi väl fram till en uppfattning.
Herr talman! De regler som gäller för tidstilldelning i denna debatt medger inte någon ingående diskussion om de uppslag som Sören Lekberg nämnde beträffande EU-frågornas hantering. Det är ingen kritik, för jag förstår att Sören Lekberg inte hann med att gå in i detalj. Sören Lekberg sade i alla fall att vägen till ökad förståelse för EU går via de nationella parlamenten, och det vore angeläget att kunna föra debatter t.ex. här i kammaren. Min fråga i all enkelhet är: Vill Sören Lekberg, som är EU-nämndens ordförande, medverka till att vi som sysslar med Europafrågor får tillfälle att debattera dem i kammaren på ett annat sätt än med fyra minuter långa anföranden och mycket begränsad repliktid? Vi skulle åtminstone kunna närma oss de regler som gäller vid utrikesdebatter här i kammaren.
Herr talman! Jag delar Lars Tobissons uppfattning att det är svårt att klara en sådan här debatt med fyra minuter långa anföranden. Det är mycket som man inte hinner ta upp. Men jag tror att det vore bra om vi kunde ha en årlig debatt om den s.k. EU-skrivelsen. Det är ju ett reguljärt utskottsärende. I samband med att statsministern kommer hem från toppmötena i europeiska rådet är det viktigt att man snabbt får en återrapport i kammaren. Därutöver skulle man kunna ha en särskild EU-debatt på hösten efter den allmänna motionstidens slut. Då skulle det bli ordentligt med tid för debatt i kammaren.
Herr talman! EU-skrivelsen, som avges årligen, är ju en rapport om det som har varit, och det kan väl vara intressant att gå igenom. Men det är inte detta som jag i första hand är ute efter. Att statsministern och även andra ministrar efter möten i det europeiska rådet lämnar aktuell information i kammaren är mycket bra. Men återigen: Vi som vill föra en mera djupgående debatt får ju inte tillfälle till det, eftersom man bara har 20 sekunder på sig. Sören Lekberg sade att det skulle vara bra med en stående debatt på hösten. Jag vill gärna ansluta mig till detta. Då skulle vi få tillfälle att föra debatter som berör olika delområden i Europapolitiken mera ingående än vad vi får tillfälle till i dag. Så jag tackar för det beskedet. Jag lovar för min del att medverka till att detta ska kunna lösas.
Herr talman! Jag håller med båda talarna i det förra replikskiftet om det som sades om debattregler och om nödvändigheten av att vi får tillfälle till fördjupade debatter. Jag noterar med stor tillfredsställelse en del av de inställningar som Sören Lekberg ger uttryck för här om de nationella parlamentens betydelse i EU systemet och att det är viktigt att demokratin utgår därifrån. Jag vill kanske inte följa med så långt som att vara för parlamentsval till EU-parlamentet.

Herr talman! Kenneth Kvist har nog missuppfattat ECB:s roll i EMU-processen. Besluten över den ekonomiska politiken ligger ju inte hos ECB. ECB har att hantera euron. Ansvaret för den ekonomiska politiken ligger kvar hos ministerrådet. Det är där dessa viktiga beslut ska fattas.
Herr talman! Än är det inte så illa att den ekonomiska politiken beslutas av ministerrådet, utan fortfarande är det de nationella parlamenten och regeringarna som har hand om den. Men jag sade att ECB ju svarar för en viktig del. Att den gemensamma valutan - som dessutom borde devalveras varje dag - penningpolitiken och räntepolitiken handhas av experter som under sin mandatperiod har politisk oavsättbarhet är ett demokratiskt problem, och det ökar det demokratiska underskottet inom EU. Det strider emot den i övrigt intressanta och sympatiska analys av de nationella parlamentens roll i politiken som Sören Lekberg gjorde. Där finns det så att säga en dubbelhet.
Herr talman! Jag tror inte att jag har någon chans att övertyga Kenneth Kvist här. Men han måste skilja mellan penningpolitik och ekonomisk politik. Penningpolitik är en del av den ekonomiska politiken. Men de stora och viktiga frågorna ska hanteras av ministerrådet. Där är det viktigt att man har en ordentlig parlamentarisk kontroll via de nationella parlamenten på det sätt som vi har i Sverige, och det är min förhoppning att den parlamentariska kontrollen ska kunna byggas ut så att de nationella parlamenten blir de som kan föra ut idéerna om den europeiska unionen.

Herr talman! I februari i år lyssnade jag på Bengt Göransson när han på ett frukostmöte här i riksdagen talade om Demokratiutredningens arbete. Jag fäste mig vid ett uttalande om att de som röstade ja till ett svenskt EU-medlemskap överlämnat diskussionen om överstatlighet till oss som röstade nej. Dagens debatt har varit bra för att få i gång en sådan debatt, detta speciellt med tanke på att svenska folket inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att få avgöra i en folkomröstning om Sverige ska ansluta sig till valutaunionen EMU eller inte. Demokrati är en fråga om innehåll och form. Överstatligt beslutsfattande kan sammanfattas så, att det mellanstatliga samarbetet bygger på att varje nationalstat själv bestämmer vilka beslut fattade av en internationell organisation som man ska foga sig i. Överstatlighet innebär att ett land förpliktar sig att följa beslut som det inte självt instämmer i, och besluten gäller oavsett beslut i nationella parlament. Genom åren har EU-kritiker inom vänstern blivit de främsta förespråkarna av demokratin som form. EU-anhängarna, däremot, som ofta tidigare varit benhårda på att demokratin endast kan gälla formerna, talar mer om att det krävs effektivitet i beslutsfattandet. De talar också om innehållet, om att EU medlemskapet leder till stabilitet, fred, tillväxt, konkurrens, sysselsättning, lägre matpriser m.m. Detta är mer centralt än det s.k. demokratiska underskottet. De demokratiska bristerna förklaras bort med att anslutningen till EU eller EMU ändå är demokratiskt, eftersom de länder som är med trots allt är demokratier. Det är intressant att notera att argumenteringen inför en eventuell anslutning till EMU har liknande drag. Men demokrati handlar inte bara om formen utan också om innehållet. EU har från börjat gagnat kapitalismen som system. Det är de stora bolagens union. Storkapitalet har från början styrt inriktningen via lobbyister som presenterat rapporter för kommissionen, som i sin tur levererat dem i mer eller mindre modifierade former till beslutande organ. EU måste också rent rättsligt betraktas som ett högerprojekt. Det framstår väldigt tydligt i Romfördragets regler om konkurrens och i målet att främja produktionsfaktorerna varor, tjänster, arbetskraft och kapital - de s.k. fyra friheterna. Det främsta syftet är att skydda producentintressen på konsumenternas bekostnad. Bestämmelserna om EMU grundlagsfäster t.o.m. en politisk princip, att låg inflation är viktigare än full sysselsättning för den ekonomiska politiken. Låt mig ta exempel på konsekvenserna av den inre marknadens funktion. Det ena exemplet har redan skapat negativa konsekvenser i glesbygden och förorsakat en stark opinion och vrede. Exemplet handlar om förbudet mot att fortsätta att ha en 8-procentig nedsättning av de sociala avgifterna för glesbygdsföretagen - en möjlighet som försvann i januari i år. Regionalpolitiska ambitioner väger alltså lätt i det här sammanhanget. En annan sak som kan skapa problem är regler vad gäller att kunna bedriva aktiv miljöpolitik med bl.a. höjning av koldioxidskatten. Här har industrin i Sverige lättnader som innebär att de kan ha med andra företag konkurrensjämbördiga villkor. Miljö och konkurrensdirektoraten har nu arbetat fram förslag till riktlinjer för att sådana undantag och lättnader i princip inte ska tillåtas. Från den svenska regeringens sida har man tagit upp frågan och bedömer att man ska kunna förhindra att dessa riktlinjer genomförs. Frågan blir då för hur lång tid. Jag vill bara avslutningsvis säga att det intressanta är hur EU ser på konkurrensneutraliteten. Sverige har relativt höga koldioxidskatter för miljöns skull, men EU koncentrerar sig enbart på vad som händer på internationell nivå, inte på hur det ser ut jämfört med andra EU-länder.

Herr talman! När det gäller det demokratiska underskottet för dem som står utanför EU och har EES avtal och ett mellanstatligt avtal är en chimär som ofta framförs när man talar om att både vara med i EU och om att gå med i EMU att man ska vara med och påverka. De två exempel som jag tog upp visar ju faktiskt på vad realiteten är. Vi får säga vad vi tycker, men vi har ändå en majoritet som talar om hur vi ska göra och hur vi ska implementera olika lagstiftningar som det har fattats kvalificerade majoritetsbeslut om. Vårt inflytande i det här sammanhanget är alltså väldigt chimäriskt. Jag tycker att det vore klädsamt om också Moderaterna skulle kunna ta upp och problematisera detta med överstatlighet och inte bara se till innehållet utan även till formen och hur det fungerar på nationell nivå.

Herr talman! Jag ska börja med det som Lennmarker tog upp här i slutet om FN:s säkerhetsråd. När det gäller överstatlighet så har jag förstått det så att de sanktionsmöjligheter man har tangerar den form av överstatlighet som EU har. I praktiken är det förbundsstater, och så EU då, som ännu inte är en federation, som har överstatlighet. Det förekommer missförstånd i de här frågorna. Det var därför jag i början här framförde att det är viktigt att även de som röstade ja till EU tar och problematiserar det här demokratiska underskottet. Sedan gäller det detta med att stå utanför eller vara inne. Du har fortfarande en möjlighet. Alla beslut har ju vissa begränsningar, men du har en nationell suveränitet att kunna fatta beslut och ändå göra saker och ting som du inte kan göra när majoritetsbesluten ska verka. Dessutom kan man inte avkräva ett demokratiskt ansvar om det t.ex. är andra länder än Sverige som har fattat besluten.

Herr talman! Jag vill koncentrera mig på en del. Den är praktisk och nära, liten men mycket viktigt. Jag skulle nämligen vilja lyfta fram vikten av att ytterligare stimulera utbildningsprogrammen. Jag tänker då på ungdomars möjligheter att delta i programmen Sokrates, Leonardo och Ungdom och på vuxnas möjlighet i Grundtvig-programmen. Detta är faktiskt en mycket viktig dörr till Europasamarbetet som fortfarande är alltför okänd och som fortfarande inte är tillgänglig för alla. Det är ett sätt att faktiskt avslöja och utveckla den hydra som har förts in i debatten i dag. En tiondel av svenska skolor har hittills varit med i europeiska utbytesprogram. Ungdomars studier i andra länder har betydelse för respekt och förståelse och ytterst för fred. Det här kan också leda till en högre tillit till det europeiska samarbetet. Internationaliseringen knyter samman nationer, språk och kulturer. I broschyren för Sokrates, Leonardo och Ungdom presenteras att mer än en miljon deltagit i verksamhet inom dessa program sedan 1995. Det hade dock varit tydligare och inte lika imponerande att ange per år. Programmen fortsätter i ny tappning med större budget och fler deltagande länder. Den nya programperioden löper från 2000 till 2006. Regeringen verkar dock ganska lam i den här frågan. Det skulle ju vara ytterst naturligt att alla skolor hade studieprogram för eleverna om dessa möjligheter under vårt ordförandeskap år 2001. Detta skulle givetvis ha varit klart till höstterminens start och funnits ute på skolorna nu. Det brådskar. Skolorna borde vara den viktigaste basen under vårt EU-ordförandeskap. Vad har skolminister Ingegerd Wärnersson och utbildningsminister Thomas Östros hittills kommit fram med inom detta område? Jag känner bara till utbildnings och forskningsministrarnas informella ministermöte i mars i Uppsala och ett möte om kvalitet i utbildningssystemet i Karlstad i april. Utbildningscheferna i landet får en internutbildning i statsförvaltningen i EU-länderna i Stockholm i april, men hur nås den breda massan i skolorna? I april år 2001 är snart hela ordförandeskapsperioden över. Om reklamen från det internationella programkontoret Öppen dörr till gränslös kunskap verkligen ska gälla måste regeringen snabbt öppna dörren för tvärdrag genom landet. Herr talman! Utbildningspolitik och forskningspolitik betyder alltmer för ett lands utveckling. Under 90-talet har andelen studiemedel för att studera utomlands ökat väsentligt. CSN hade 1999 omkring 30 000 ansökningar. Det är viktigt att uppmuntra ungdomar att studera utanför Sverige. Fortfarande har dock flera studenter kommit till Sverige genom Erasmusprogrammet än vad svenska ungdomar studerat i annat land. Dessa ungdomar kan bli ambassadörer för Sverige i sina hemländer om de har upplevt Sverige som positivt. Vi måste också komma längre i att validera utbildningar länder emellan. Det har visat sig att det viktigaste argumentet för att studera utomlands har varit att träna språket och lära känna kulturen. Med alltmer erfarenhet vill man nu sätta de akademiska målen högre. Man söker på ett annat sätt kurser och lärare. Min kritik mot regeringen är att EU-diskussionen i Sverige så mycket handlat om ekonomi. Man skulle ha startat mycket mer med en kulturdiskussion för att ta vara på varandras erfarenheter. Vi har även problemet med den byråkrati som upplevs runt en ansökan för ett EU-program. Lunds universitet har lyckats bygga upp ett institutionellt kontrakt med kommissionen för att underlätta detta. Det finns mycket att säga. En målsättning är att alla skolor inom EU ska vara uppkopplade på Internet år 2001. Fram för att utveckla utbildningspolitiken!

Herr talman! Här står vi i Sveriges riksdag och talar om EU, om Sveriges kommande ordförandeskap och om hur vi som ledamöter och partier ser på EU:s utveckling. Väldigt få talare har hittills berört det faktum att den folkliga delaktigheten och förankringen i EU-arbetet är mycket svag, för att inte säga bristfällig. Svenska folket är helt enkelt ganska skeptiskt, för att inte säga kritiskt, till EU-medlemskapet - och på goda grunder kan man väl tillägga. Man kan ju för öppen ridå se hur miljarder försvinner ned i svarta hål, hur korruption och svågerpolitik har brett ut sig inom EU-byråkratin, att EU:s eget informationskontor här i Stockholm bär sig åt som de har gjort och att svenska bönder får sina kor ihjälskjutna för att dessa saknar öronmärken. Det är klart att då växer inte förtroendet för EU och dess institutioner och regelverk. Det borde vara ytterligare en prioriterad uppgift inför det svenska ordförandeskapet att försöka bidra till att EU får en bättre och effektivare organisation. Det är också viktigt att driva frågor som är angelägna och väl förankrade hos svenska folket. Då är miljöfrågan ett gott exempel. Jag hoppas verkligen att regeringen prioriterar den kraftfullt och starkt inför detta arbete. Men att skynda vidare in i nya projekt som inte har någon förankring hos svenska folket, t.ex. att gå vidare mot en författning med överstatlighet och inriktning på ett Europas förenta stater eller att försöka baxa in oss i en gemensam europeisk valuta, kommer bara att förstärka den skepsis som svenska folket har inför EU-medlemskapet. Jag säger detta som en inledning. Andra medverkande från Centerpartiet har i den här debatten utvecklat, och kommer senare i debatten att ytterligare utveckla, olika aspekter på EU-frågan. Jag vill säga några ord om EMU-frågan. av EU:s 15 medlemsstater. Riksdagen har beslutat att Sverige ska stå utanför den tredje etappen och den gemensamma valutan. Centerpartiet bejakar detta beslut, och vi står kvar vid vår ståndpunkt att det är klokt och riktigt av Sverige att inte överge kronan och vår egen riksbank till förmån för den europeiska centralbanken och euron. Med sunda statsfinanser, fortsatt rörlig men stabil växelkurs och ett klart inflationsmål, en självständig riksbank, fortsatt reformering av arbetsmarknaden och ett gynnsamt företagsklimat skapar vi goda förutsättningar för produktion och hållbar utveckling i Sverige. Det är endast på denna grund som Sverige kan bedriva en stark och trovärdig ekonomisk politik, och därmed också långsiktigt stå utanför EMU. Det har tidigare i debatten pratats om att det fanns farhågor om att den svenska kronan skulle bli en skvalpvaluta när euron växte sig stor och stark. Utvecklingen under de nästan ett och ett halvt år som har gått visar ju att vi kan klara det här väldigt bra med en stark krona om vi sköter vår ekonomi. I EMU-debatten är det enligt min mening alltför många som väljer att göra frågan om anslutning väldigt svartvit. Men för den som vill och vågar se verkligheten är det uppenbart att det finns både för och nackdelar för människor och företag. Vi i Centerpartiet anser att det är viktigt att föra ett nyanserat samtal om Sveriges relation till EMU. Likaväl som ett svenskt deltagande skulle innebära positiva möjligheter skulle det också innebära uppenbara risker för människor och företag. Jag hinner inte här och nu utveckla de för och nackdelar som ett EMU-medlemskap skulle innebära. Men låt mig säga att vi har en stark förhoppning i Centerpartiet, och vi tänker bidra efter vår förmåga till att föra detta nyanserade samtal. Herr talman! Jag hoppas avslutningsvis att flera partier ska vinnlägga sig om att i den opinionsbildning som nu föregår den folkomröstning som ska ske försöka ta fram dessa nyanser som gör att svenska folket får en rimlig chans att sätta sig in i frågan inför den folkomröstning som ska äga rum.

Herr talman! Det är intressant att fundera över vad syftet med EU är. Det är väl på handlingarna som man ser det, inte på orden, kan jag tänka mig. När man ser på vad EU åstadkommer är det rätt övertygande klargjort att syftet med EU är fri handel och ökad handel. Syftet med EU är att företagen ska få en marknad. Detta kan väl vara gott och väl. Ökad konkurrens ger oss billigare varor. Det kan vara bra för konsumenterna. Men om man vänder på myntet, vilket man måste göra, så är den andra sidan katastrofal. Den handlar om ökade transporter. I stället för att minska våra energiutsläpp och koldioxidutsläpp med 8 %, som vi har lovat, kommer vi alltså att öka dem katastrofalt framöver. Att detta inte föranleder att man ser över och omvärderar vad det är som man håller på med visar att syftet med EU faktiskt inte är överlevnad. Syftet är handel. Och för att nå syftet med ökad handel måste man alltså harmonisera en väldig massa regler för att det ska fungera. Det har visat sig att vissa regler går bra att harmonisera. Andra regler går inte bra att harmonisera. Det är intressant att se vad som går och vad som inte går att harmonisera. Och det stämmer rätt väl överens med den bild som jag har gett hittills. Vad som inte går att harmonisera är t.ex. energiskatter och koldioxidskatter, sådant som har med människors hälsa och överlevnad att göra. Det är omöjligt för EU att åstadkomma. Det går jättetrögt, och det finns ingen vilja. Alla som jobbar inom energiområdet vittnar om att det inte finns någon vilja inom EU att fixa detta. Det tycker jag är oerhört allvarligt. Sedan finns det vissa saker som går att fixa, där EU verkligen visar musklerna och visar att man kan kraftsamla och harmonisera vissa saker. Där har vi t.ex. att enskilda länder inte får gå före och ha bättre miljöregler än andra länder. Man får alltså inte gå före och vara föregångare när det gäller bra miljöregler. Detta går att harmonisera. Ett annat exempel på att det går att harmonisera är att vi inom Sverige - trots att vi är udda i EU genom att vi har otroligt höga arbetsgivaravgifter, högst i EU och rätt mycket högre än någon annan - inte får sänka våra arbetsgivaravgifter med 8 % i glesbygden, trots att det är en mycket viktig fråga för glesbygdens överlevnad. Resultatet av detta kan vi redan se - företag i glesbygden börjar läggas ned av detta skäl. Sådana saker går att harmonisera. En annan sak som nyligen har gått att harmonisera och som vi har sett gäller att när t.ex. tåget i Norrland kör på älg eller ren får man inte lyfta bort kroppen från spåret. Jag kan tänka mig att detta är en bra regel i ett tättbefolkat område. Kroppen ska veterinärbesiktigas och destrueras. Men i Norrlands inland innebär detta att kroppen ligger kvar och örnar och andra rovdjur tar sig dit och blir påkörda i sin tur. Sådant kan man harmonisera.

Herr talman! Jag hoppas verkligen att EU gör något för miljön. Men jag tycker att den bild som du ger är väldigt idylliserad. Ursäkta, man får inte säga du. Göran Lennmarker nämnde energiområdet. Det är ett område där EU visar sig helt inkompetent att åstadkomma gemensamma regler.

Herr talman! Det handlar om prioriteringar. Det var det som jag var ute efter i mitt lilla anförande. EU måste prioritera vad som är viktigt, och det gör man inte. Man prioriterar handel. Det kommer i första rummet. Miljö kommer i andra rummet. Och då blir miljön lidande. Att nedläggningen av Barsebäck skulle ha en negativ inverkan på miljön i Europa är faktiskt groteskt. Sverige utnyttjar inte ens den kapacitet på kärnkraftsområdet som vi har, och vi utnyttjar inte ens hälften av kapaciteten på biobränsleområdet. Man kan alltså inte göra den tolkning som Göran Lennmarker gör.
Herr talman! Jag ska på denna korta tid säga någonting om löntagarnas situation i ett Europaperspektiv. Sysselsättningsfrågorna har blivit en huvudfråga i EU. Och det är framför allt vi socialdemokrater som har drivit fram detta. Och det är naturligt att löntagarnas parti nationellt vill driva en löntagarpolitik också på europeisk nivå. Från framför allt moderat håll gisslades vi i debatten när vi först förde fram idén om en sysselsättningsunion men ännu en gång visade det sig att det med politiskt arbete var möjligt att ändra tingens ordning. Det finns anledning för oss socialdemokrater att vara stolta över detta men också att vara ödmjuka inför uppgiften att åstadkomma en politik som skapar förutsättningar för full sysselsättning i hela Europa. Moderater och andra borgerliga företrädare talar ofta om att EU ska bli ännu mer marknad, ännu mer avreglerat. Detta leder naturligtvis till att löntagarnas och de fackliga organisationernas ställning och inflytande begränsas. Det kan vi socialdemokrater inte acceptera. Försämrad trygghet för arbetare och tjänstemän, urholkad arbetsrätt och försvagade kollektivavtal ställer vi inte upp på. Vi socialdemokrater vill inte ha ett Europa med ökade inkomstskillnader, sociala klyftor, otrygghet i arbetslivet och på sikt skärpta konflikter mellan olika grupper i samhället. Fler låglönejobb, ökade klyftor och rättslöshet för de anställda kan inte göra Europa till en framtidskontinent. Därför står jag på samma sida som den europeiska fackföreningsrörelsen när det gäller ambitionen att föra in fackliga rättigheter i Löntagare i olika länder ska inte ställas mot varandra. Genom samarbete och fackliga rättigheter över gränserna ökar rättvisan och välfärden. Herr talman! Det måste till en europeisk satsning på utbildning och kompetensutveckling och på en ökad efterfrågan som kan bidra till det lyft i tillväxt och kompetens som kan leda till full sysselsättning. EU ska inte innebära att länder tvingas konkurrera med varandra genom ständiga nedskärningar i välfärden och försämrade rättigheter för de anställda. I stället ska vi ha ett gemensamt agerande med tillväxt och rättvisa som ledstjärnor, för med dagens ekonomiska integration är det i praktiken omöjligt för ett enskilt land att föra en helt självständig ekonomisk politik. Herr talman! I detta sammanhang ser jag ett svenskt deltagande i EMU. Jag ska på den korta talartid som står till förfogande nöja mig med att peka på en omständighet som talar starkt för detta. Ett svenskt EU-medlemskap ligger i löntagarnas intresse. De multinationella företagen bestämmer alltmer. De spelar ut länder, företag och fackföreningar mot varandra. De dumpar de sociala och fackliga villkoren. Det har blivit helt nödvändigt med gränsöverskridande fackligt arbete för att skapa en motvikt till de multinationella företagens starka ställning. I detta fördjupade fackliga och politiska samarbete är EMU en viktig del - men inte så mycket för vad den gemensamma valutan och Centralbanken förmår göra i sig som genom det ekonomiska samarbete som den leder till. Genom en gemensam valuta och ekonomiskt samarbete kan vi minska kapitalets makt, minska arbetslösheten och stärka löntagarnas makt. Enskilda länder står sig tyvärr slätt mot den enorma ekonomiska makt som det internationella kapitalet och de multinationella företagen besitter. Det kan EMU motverka. För första gången väljer nu elva länder att på ett avgörande område samordna sin politik för att uppnå gemensamma mål. Då kan, herr talman och kammarens ledamöter, Sveriges löntagare inte stå utanför detta samarbete.
Herr talman! Jag skulle vilja fråga kring jämställdhetsaspekterna här. Sverige är ett mycket könssegregerat land vad gäller arbetsmarknaden - kvinnor inom den offentliga sektorn och män inom den privata sektorn. Av svenska kvinnor i åldern 15-64 år finns 67 % i förvärvslivet. I Danmark är det ännu bättre, 69 %. Genomsnittet i EU är 51 %. EU har i 25 år haft ett direktiv om lika lön för likvärdigt arbete. Men Eurostat visar att kvinnor år 1995 hade 25 % mindre i lön än männen för heltidsarbete, så inte heller vi i Sverige kan slå oss för bröstet. Hur kommer Hans Karlsson att se till detta när Sverige ska vara föregångare för sysselsättningspolitiken?
Herr talman! Jämställdhetsfrågorna är självklart en oerhört viktig del när det gäller att uppnå rättvisa och jämlikhet. Det är klart att vi fortfarande har en bit väg att vandra. Jag tror inte att det finns någon svensk företrädare som sagt att vi är vid målet när det gäller jämställdheten, när det gäller att behandla kvinnor och män lika. Snarare har vi ganska mycket kvar att göra. Det går dock heller inte, Ulla-Britt Hagström, att förneka att vi jämförelsevis faktiskt har kommit en bra bit på vägen och att Sverige när det gäller kvinnors deltagande på arbetsmarknaden har kommit längre än de flesta andra länder och att löneskillnaderna inte är så stora som de är på många andra håll i världen. Men vi har, som sagt, en lång väg att vandra.
Herr talman! Såvitt jag förstår vilar den europeiska sysselsättningspolitiken på fyra pelare: anställbarhet, företagande, anpassningsförmåga och jämställdhet. Sett till den svenska regeringens loja hållning till företagare och detta med att starta egna företag, till småföretagare och detta med att bygga ut sina företag osv. skulle jag vilja fråga: Hur ska Sverige kunna vara föregångare i sammanhanget och visa att vi har en bra politik för att hjälpa andra EU-länder?
Herr talman! Jag håller definitivt inte med om den beskrivningen utan tycker att vi i Sverige snarare har en väldigt generös inställning till nyföretagande. Vi har många stödformer, utbildningsinsatser och olika lokala, regionala och också nationella organ som stöder nya företag. Man kan kanske säga att det finns anledning att fundera kring det regelverk som styr en del av företagarnas villkor. Men samtidigt ska vi vara medvetna om att Rom inte byggdes på en dag. Vi klarar heller inte av att ändra regelsystem så snabbt som ibland vore önskvärt därför att väldigt mycket hör samman. Om man gör något på ett område påverkar det på andra områden. Därför måste man noga analysera konsekvenserna av den ena eller den andra åtgärden. Det finns förvisso en del att göra för att underlätta nyföretagande på det sättet men jag vänder mig definitivt mot beskrivningen att den svenska regeringen skulle motarbeta eller ha en loj inställning till nyföretagande, för det är en direkt felaktig beskrivning.

Herr talman! Den gränsöverskridande kriminaliteten är ett problem i dagens värld. För ett befolkningsmässigt litet land är det svårt att ensamt klara av bekämpningen av denna ofta mycket kvalificerade och välorganiserade brottslighet. Ett land som Sverige har inte möjlighet att bygga upp vare sig den kompetens eller de resurser i övrigt som krävs. Genom vårt medlemskap i EU och den förtrolighet som gemenskapen bygger på har våra möjligheter till framgång i kampen ökat. Under de år vi varit medlemmar har mycket kommit i gång. Europolkonventionen har antagits, och åtskilliga av de stora narkotikakap som vi sett under senare år hade inte kunnat genomföras utan Europol. Det gäller emellertid att inte ta sig vatten över huvudet. Under en period riskerade ambitionerna från bl.a. Sverige att ge Europol växtvärk men som tur är har man sansat sig och insett att Europol inte från början kan bli bra på allt. Från moderat håll ser vi gärna att Europol utvecklas från att vara närmast en sambandscentral till att bli mer av en gemensam resurs i arbetet mot brottslighet som kräver särskild kompetens. De flesta tycker att det är självklart att vi i Sverige har olika nivåer inom kriminalpolisverksamheten, från den lokala nivån till rikskrim. Moderaterna har framfört att vi i särskilt kvalificerade utredningar borde kunna utnyttja Europol som en gemensam operativ resurs. För detta fick vi i början motta kritik och endast höra avståndstaganden men nu ser vi till vår tillfredsställelse att även regeringen ser positivt på vad som kan ses som ett embryo till vår målsättning, nämligen gemensamma utredningsgrupper. Ett annat positivt inslag är Schengenavtalets öppningar för att nationell polis ska slippa stanna vid nationsgräns och därmed slippa bidra till att en förföljd brottsling kommer undan. Från EU motståndarna hörs kritik mot denna ordning men då borde de i konsekvensens namn redan tidigare ha motsatt sig de överenskommelser av motsvarande slag som vi länge haft i Norden. På en punkt bör emellertid kritik riktas mot regeringen. Genom anslutning till Europolkonventionen påtar vi oss att dela med oss av den information som vi har i våra polisregister. Däremot har vi inga skyldigheter att upprätta register. Regeringen har samtidigt drivit igenom ökade registreringsmöjligheter i Sverige och vi har inte sett slutet på regeringens övervakningslagstiftning. Och detta sker utan att Sverige gör någon ordentlig analys av integritetsfrågorna. Vi moderater har pläderat för att Sverige inom EU skulle verka för att minimiregler för kampen mot narkotika skulle utformas. Regeringen har tidigare direkt kritiserat detta förslag, men även här pågår nu en utveckling i rätt riktning. Inom EU diskuteras en EU-strategi i narkotikafrågor. Det är positivt att riktlinjerna innehåller folkhälsoaspekter och sociala frågor, men vi saknar en viktig del av narkotikapolitiken, nämligen den repressiva aspekten. Vad gäller narkotikafrågan oroar vi oss också över den passivitet regeringen visar, trots ett tillkännagivande från riksdagen. Schengenavtalet ger ju resande rätt att medföra större mängder legalt förskriven narkotika än vad Sverige hittills tillåtit. Vid behandlingen av Schengenavtalet uttalade därför riksdagen på moderat initiativ att regeringen skulle verka för att minimera effekterna av de legaliseringssträvanden som är märkbara inom vissa partier i Europa. När nu regeringen återkommit med sitt förslag till följdlagstiftning, visar det sig att man tydligen inte avser driva den fråga riksdagen ålagt regeringen, utan nöjer sig med att Schengenavtalet öppnar för ökad kontroll. Detta är inte tillräckligt och därför borde riksdagen reagera, vilket kan göras vid nästa veckas debatt om betänkandet om polissamarbete i anledning av Schengenavtalet.
Herr talman! Jag tyckte att det lät väldigt konstigt att Gun Hellsvik sade att det är större inflöde av narkotika över gränserna, även in till oss, och samtidigt prisar EU för att vi tack vare EU och Europol kan göra stora narkotikabeslag. Det var en mycket konstig sammansättning, tycker jag, och vill därför fråga hur det hänger ihop. Vi som är motståndare blir beskyllda för att bara vara emot Schengen. Det har att göra med att vi inte kallar en sådan gränsövervakning som förekommer för förebyggande, som man gör inom EU. Att arbeta förebyggande mot brottslighet tycker vi är något annat än att bara plocka ut sådana människor som ser misstänkta ut.
Herr talman! Jag nämnde inte någonting om att EU är orsak till ett större inflöde. Den ökade rörligheten, som jag hoppas att vi alla eftersträvar, för naturligtvis med sig risker för att narkotika rör sig inte bara över landskapsgränser, som hittills, utan även över landgränser. Det jag däremot nämnde i anledning av Schengenavtalet var att detta till viss del ökar möjligheten att ta med legalt förskrivna narkotiska preparat, alltså mediciner. Det är redan i dag tillåtet i Sverige, men den förbrukningsperiod som kommer att omfattas utvidgas. Där har vi moderater tagit ett initiativ för att Sveriges regering ska påverka övriga EU-länder, för att vi ska få till stånd förändringar. Men där har inget skett från regeringens sida.
Herr talman! Då missuppfattade jag. Men det gör hela saken ännu lite konstigare, för jag tycker precis tvärtom. EU gör att inflödet av narkotika blir större. Vi ska inte tacka EU för att vi gör vissa beslag, för vi måste faktiskt i praktiken göra fler beslag i och med att flödet är större. Det är ingen positiv grej.
Herr talman! Man kan naturligtvis tycka mycket. Men om vi ser på hur flödet av narkotika sker, vilka vägar narkotikan tar, kan vi konstatera att de stora problemen har vi i förhållande till tredje land, alltså länder utanför EU.

Herr talman! Ett av de områden i EU-samarbetet som har utvidgats allra mest är samarbetet på det rättsliga området, där kampen mot den organiserade brottsligheten i dag sägs kräva mer och mer samarbete. Och det är oerhört viktigt att man har ett bra samarbete mellan polisen i de olika EU-länderna och att man också har ett samarbete som ska vara så lite byråkratiskt och så lite krångligt som möjligt. Men vi måste också se, herr talman, att det i det här samarbetet, där Europol och Schengen är två konventioner som sägs vara viktiga steg, finns områden där Sveriges riksdag i dag har en mycket liten möjlighet att påverka inriktningen. Jag ska ta ett exempel som gäller Schengenkonventionen. När vi fattade beslut om att Sverige skulle tillträda Schengenkonventionen fanns fortfarande inte följdlagstiftningen. Vad skulle detta innebära för Sverige? Hur många Schengenpoliser skulle vi ha? Hur skulle gränsövervakningen vara? Hur skulle polissamarbetet se ut? Den konkreta lagstiftningen fanns inte på riksdagens bord när vi fattade beslutet. Inom de närmaste veckorna kommer vi att fatta beslut om följdlagstiftningen till Schengen, hur polissamarbetet ska se ut, vilka regler som ska omgärda det och hur man ska kunna kontrollera det. Men i dag finns ingen möjlighet att göra förändringar, för beslutet är redan fattat i och med att vi anslöt oss till Schengenkonventionen. Det här innebär i praktiken, herr talman, att riksdagens ledamöter har mycket små möjligheter att påverka hur samarbetet på det här oerhört viktiga området utvecklas. Vi från Vänsterpartiet har också sett de negativa effekterna av samarbetet. I och med den ökade rörligheten, minskade gränskontrollen och det ökade samarbetet har vi också fått ett kontrollsamhälle, där registrering av människor som befinner sig inom EU området men också utanför ökar lavinartat. I SIS registret, som är kopplat till Schengen och som inte varit i kraft under speciellt lång tid, kunde man redan efter ett halvår se att man hade registrerat 1,2 miljoner människor. I det här samarbetet kommer Sverige givetvis att ha tillgång till de här registren. Men Sverige kommer också att bidra med uppgifter från de register som vi själva reglerar. Det finns i dag en möjlighet för Sveriges polis och rättsväsende att använda sig av uppgifter som är registrerade av andra länder, som styrs av ett helt annat regelverk, av ett helt annat kontrollsystem. På så sätt kan man också kringgå regler och de åtgärder som vi vidtar i Sveriges riksdag för att upprätthålla rättssäkerheten. Herr talman! Det är ett oerhört viktigt samarbete att bekämpa den organiserade brottsligheten, men vi får heller inte bli blinda i EU-samarbetet och i stället för att bygga upp ett område med fri rörlighet bygga upp ett kontrollsamhälle, där människor kontrolleras och registreras i sådan hög utsträckning att den enskilda individen inte har en möjlighet att själv veta vad som blir registrerat och att själv kunna få upprättelse. I kampen mot den organiserade brottsligheten ska arbetet i första hand bedrivas i Sverige, och det är vi här i Sveriges riksdag som ska stifta lagar och utforma regler kring det arbetet.
Herr talman! Inledningsvis nämnde Alice Åström att i samband med att vi godtog Schengenavtalet hade vi ingen information om bl.a. vilka resurser som krävdes. Jag tror att Alice Åström uttryckte det i form av hur många poliser vi behöver för kontroll. Det finns skäl att kommentera detta på två sätt. Det ena är att det faktiskt är vi själva som måste räkna ut vad som behövs. Det gjordes också. Det gjordes utredningar i Sverige där man konstaterade ett i och för sig kraftigt ökat behov av poliser för att klara den kontroll som vi skulle påta oss. Men Alice Åströms parti är ett av de partier som har sett till att vi har fått kraftiga nedskärningar inom polisen, så att vi i dag har problem att leva upp till de krav som vi bör ställa på oss själva. En annan kommentar: Alice Åström säger det inte direkt, men låter på något sätt antyda att Schengen skulle begränsa våra möjligheter till rörlighet. Jag hoppas att Alice Åström ändå kan hålla med om att Schengen ökar våra möjligheter till rörlighet, att vi nordbor nu inte längre har vår totala rörlighet inom
Herr talman! Antalet poliser och resurserna inom Schengensamarbetet kommer att tas upp i budgetdebatten. Jag påpekade att i själva lagstiftningsarbetet när vi skulle anta Schengenkonventionen fanns det ingenting med om antalet poliser, hur det här skulle lagregleras och hur samarbetet skulle se ut, utan det kom i efterhand. Det är det som jag ser som det stora problemet. Vi i riksdagen har ingen möjlighet att påverka hur det här viktiga arbetet ska bedrivas och hur man bör lagreglera det. Visst ökar Schengenavtalet rörligheten för väldigt många människor. Men vi ska också vara klart medvetna om att för väldigt många människor, framför allt för dem som har en utländsk bakgrund, innebär inte Schengenavtalet en ökad rörlighet och en ökad frihet, utan det innebär ökad kontroll. För människor från tredje land som vill ta sig in i EU innebär Schengenavtalet snarare att vi reser murar.
Herr talman! Alice Åström, som jag känner som en kunnig och begåvad människa, bör också tillstå att Schengenavtalet gav oss riktlinjer. Den som satte sig in i Schengenavtalet hade också möjlighet att se vilka regler som det tvingade fram. De gränserna har vi nu att rätta oss efter.

Herr talman! Om man tittade väldigt noga på Schengenavtalet och satte sig in i hela konventionen i detalj kunde man se vilka följdverkningarna skulle kunna vara. Men det finns fortfarande, och det ser man just i det lagstiftningsärende som vi kommer att behandla senare, delar där det är oklart hur långt man ska sträcka sig, hur långt man ska tillåta förföljande av poliser i ett annat land och hur stora befogenheter man ska ha. Det här kunde man inte utläsa av Schengenkonventionen. Men ändå är det exakt det argumentet som används i detta lagstiftningsärende, nämligen att det inte finns någon möjlighet att göra några förändringar. Vi har redan fattat beslut om detta när vi ställde oss bakom Schengenavtalet. Herr talman! Jag tycker att det är viktigt att parlamentet och riksdagsledamöter från alla partier kan delta i en debatt när vi ansluter oss till konventioner och när konventionstexter arbetas fram på ett helt annat sätt än vad som sker i dag.

Herr talman! Det är väl naturligt att det blir en viss upprepning i dagens debatt med anledning av det svenska ordförandeskapet som inträder den 1 januari 2001. Jag anser att det är ett väldigt tungt och viktigt uppdrag och en stor utmaning för Sverige. De bästa förutsättningarna för att skapa framgång finns om hela Sverige görs redo för detta och är delaktiga i det svenska ordförandeskapet. Regeringen bör nyttja det som är den svenska demokratins styrka, nämligen de många människornas delaktighet och kunskaper, det aktiva föreningslivet och folkrörelserna, folktraditionerna, folkbildningstraditionerna, samförståndsandan och öppenheten. Centerpartiet anser att det är viktigt att Sverige använder sig av ordförandeskapet just för att öppna EU för världen runtomkring så att EU-samarbetet utvecklas i en alleuropeisk riktning. EU ska fungera som en brobyggare mellan de länder som är med i gemenskapen och de som står utanför. En viktig utgångspunkt för EU:s framtida utveckling är att inte isolera sig i Europa och att inte bygga upp nya motsättningar. EU är en sammanslutning av ett antal kulturella traditioner. Det är viktigt att erkänna och bejaka dessa kulturella traditioner. EU ska vara en öppen alleuropeisk samarbetsorganisation som är beredd att spränga religionsvallen och även ta in t.ex. muslimska länder. Utmaningen ligger i att bejaka mixen av kulturer och identiteter på en gemensam värdegrund av humanism, demokrati och marknadsekonomi.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 Solidariteten med människor i de länder som bankar på EU:s dörr måste sättas i första rummet. Utvidgningen är en historisk chans för Europa att skapa varaktig fred och säkerhet. Sverige har en viktig roll att driva denna process så att tidsplanen håller för ansökarländerna att bli medlemmar.

Herr talman! I lördags var jag på ett rådslag som arrangerades av Hela människan. Hela människan är en paraplyorganisation för de kristna samfundens sociala verksamhet. Bl.a. ryms RIA-verksamheten inom denna, men också andra sociala verksamheter. Det var många samlade. Många jobbade ute på fältet med den här verksamheten, och framför allt jobbade man med människor i vårt land som har det socialt svårt. Deras samfällda berättelse var ganska skrämmande. De berättade om hur förändringen har skett i vårt land och hur snabbt det har gått när det gäller den sociala utslagningen. Man talade om tvåtredjedelssamhället och om en förlorad generation. Man pekade på den förändrade alkoholpolitiken och det förändrade inflödet av narkotika, droger osv. som drabbar just den här gruppen. Ganska många påpekade detta att med EU medlemskapet fick vi just det som ja-sidan sade att vi inte skulle få, nämligen en anpassning även av den sociala politiken. Tyvärr har det blivit så. Den senaste tiden har vi kunnat höra och se hur man i ännu större utsträckning ska anpassa framför allt alkoholpolitiken. Från att ha varit en viktig social fråga i vårt land har det nu blivit en ekonomisk fråga där man hänvisar till att vi inte kan ha höga skatter därför att då far man över gränsen. Men man glömmer väldigt lätt att ta upp vad som händer med de människor som då drabbas. Vad blir följden av detta? På område efter område tycker jag att konsekvensanalyserna av EU-medlemskapet har varit oerhört dåliga. Man har egentligen inte vare sig tittat på, följt upp eller ens försökt anstränga sig för att inte hänga på EU-tåget när det gäller de negativa konsekvenserna. Det var lite intressant att tidigare här höra Hans Karlsson när han varmt talade för EMU och fackets roll i det här fallet. Han nämnde just uppgivenheten och sade att det är omöjligt att föra en självständig ekonomisk politik därför att vi är så beroende av omvärlden. Men vi har i vårt land alltid varit beroende av omvärlden. Det är inte så att Sverige har varit ett isolerat land. Vi har haft en riklig export till andra länder, och våra företag har framför allt varit beroende av USA dollarn. Det är i stort sett den man har handlat med. Men det är ingen som tidigare har sagt att vi måste anpassa vår politik och vår solidaritet utifrån de regler och krav man har i USA. Vi har tyckt att det har varit fullt okej att ha en egen solidarisk politik utifrån de svenska värderingarna. Här tycker jag att det finns mycket som egentligen borde tas med i debatten, och jag är glad över att vi nu äntligen börjar få en liten debatt kring EMU. Jag hoppas verkligen att den kommer att öka, så att många fler människor kan få insikt om vad det innebär att också ge upp hela den ekonomiska politiken och totalanpassa den för att fullt ut vara med i EMU.

Herr talman! Jag skulle vilja prata om det initiativ EU har tagit gentemot Österrike. Jag vill börja med att säga att jag tycker att det är ett väldigt viktigt initiativ och att det är bra att det kom så tidigt och i enad front. Nu diskuteras ju fortsättningen på bojkotten. Jag tycker att det viktigaste inte är fortsättningen, utan det viktiga är att denna markering har gjorts och att man har fått upp ögonen för situationen i Österrike. Givetvis tycker jag att man ska fortsätta att driva ett avståndstagande, men det finns ingen anledning för Sverige att gå emot de andra länderna om de väljer att inte fortsätta. Vi bör driva på en sådan linje men sedan rätta oss efter det EU-länderna kommer fram till. Nu är det ju så att Jörg Haider inte är vilken galen mördare som helst. Man kan ju inte jämföra honom med Hitler, i alla fall inte så långt som det har gått. Men man kan väl konstatera att politiken går i helt fel riktning. Dessutom var det så under 30-talet att man inte inrättade gaskammare direkt, utan steg för steg ledde politiken till en sådan utveckling. Därför är det viktigt att säga stopp i tid, för vem vet vilken utveckling som väntar, vilka projekt som finns gömda i kistan och som det här partiet kan plocka fram, så detta var ett viktigt steg. Det har också ett intimt samband med utvidgningen. Det är ju EU:s viktigaste utmaning att knyta samman Europa, öst och väst, igen. Många av kandidatländerna i Östeuropa har ju en tråkig historia av förtryck och antisemitism. Då är det viktigt att visa att EU inte accepterar några avsteg från demokrati och mänskliga rättigheter. Exemplet Österrike är bra för kandidatländerna att se. Det visar också för dem att de måste rensa undan sin gamla bråte för att ens klara inträdesprovet till EU. Även situationen i Turkiet är intressant i det här sammanhanget. Österrike är naturligtvis ett bra exempel även för Turkiet och visar att vi kräver av Turkiet att man accepterar demokrati och mänskliga rättigheter. Lika viktigt är det att vi fortsätter att ha en skarp linje mot Turkiet och att visa att vi inte accepterar det förtryck som för närvarande pågår i Turkiet om man ska kunna komma in. Det gäller mänskliga rättigheter och demokrati. Förföljelsen av kurderna är ju en skamfläck för hela Europa och måste snarast stoppas. Jag har talat mig varm för vad bojkotten av Österrike har åstadkommit. Jag vill också nämna några exempel utöver det jag har sagt. Det är att Haiders parti har backat med en tredjedel. Det visar att det österrikiska folket har tagit till sig omvärldens reaktion. Det har inte lett till att stödet ytterligare har ökat, vilket man hade kunnat befara. EU har också visat att det inte är ett lands ensak när en sådan här utveckling kommer till stånd, utan detta är allas vårt ansvar. Främlingsfientlighet har ju historiskt lett till antisemitism, rasism och i slutändan avveckling av demokratin. Situationen på 30-talet är ju bekant. Vill man vara med i EU måste man hålla rent på sin egen gård, det är budskapet. EU är ett fredsprojekt och motsatsen till den sjuka nationalism som nu blommar i Österrike. Det är viktigt att EU håller emot sådana här tendenser. Det är en historisk lärdom att hålla emot när sådana här tendenser visar sig. Det gäller även kampen mot arbetslösheten. Under 30-talet var det ju inte bara Hitler som var problemet. Det fanns även sociala problem, arbetslöshet och galopperande inflation. Det var en av pesterna under 30-talet. Denna kamp är alltså viktig att driva vidare. Det kan vi göra under Sveriges ordförandeskapsår i EU.

Herr talman! I och med deltagandet på den inre marknaden är hela Sverige konkurrensutsatt i en omfattning som vi aldrig varit med om tidigare. I företagen har detta ställt hårda krav på kostnadsanpassning. Det är verkligheten i en värld präglad alltmer av öppenhet, informationsutbyte och handel över gränserna. Fördelarna med det här systemet är vida överlägsna nackdelarna. När företagen väl övervunnit kostnadshinder finns det stora marknader att erövra. Konkurrensen förbättrar samtidigt vanliga konsumenters situation genom sänkta priser och bättre urval. Men konkurrensen främst på EU:s inre marknad gäller inte bara företag och arbetskraft. Det gäller även för staterna. Precis som företagen måste anpassa sina kostnader efter konkurrensen är det vårt ansvar i riksdagen att anpassa statens kostnader och skatter efter internationella förhållanden. Om Sveriges skatter är för höga kommer vi som land att prissätta oss av marknaden. Sveriges skatter är höga. Vi har Europas högsta inkomstskatter för både hög och låginkomsttagare. Den höga personbeskattningen är både ett hinder för företag att etablera sig i Sverige och en bidragande orsak till att kompetent arbetskraft och företagare väljer att lämna landet. Även skatterna på kapital och förmögenheter överstiger våra europeiska grannars nivåer, för att inte tala om länder utanför EU. Vi riskerar därmed på sikt att bli ett Europas glesbygdsproblem, ett land där människor och företag försvinner utomlands och med dem arbetstillfällen, entreprenörskap och visioner. En sådan utveckling sker dock inte över en natt utan smyger sig på. En dag vaknar nationen upp och upptäcker att världen ser helt annorlunda ut. Då är det för sent att ändra förutsättningarna. Herr talman! Den ekonomiska historien har många exempel på rika nationers fall och undergång. Jag vill inte att Sverige ska bli ett sådant exempel. Ett försök från en del håll att tackla det här med konkurrensprolematiken är att harmonisera skatterna inom EU. Denna strategi är dömd att misslyckas. För det första kommer det att bli praktiskt omöjligt att få beslut till stånd. Det finns alltid något land som tjänar på att blockera en uppgörelse. Medan förhandlingarna mal fortsätter Sverige att förlora kapital till välutbildad arbetskraft. För det andra innebär en harmonisering att lågskatteländer skulle förmås att höja skatter utöver vad det landets medborgare önskar. Men det finns viktigare invändningar som bör riktas mot harmoniseringsförsöken. Även om det skulle gå att harmonisera skatter inom Europa kvarstår konkurrensen med omvärlden. Höga skattenivåer, låg produktivitetsutveckling och behov av strukturomvandlingar är nämligen inget unikt svenskt långsiktigt problem utan gäller större delen av Europa. Fru talman! Det finns även anledning till principiella invändningar. EU:s stora problem är nämligen inte så mycket det demokratiska underskott som det ofta talas om utan snarare ett politiskt överskott. Stat och politiker på alla nivåer lägger sig för mycket i våra liv och kontrollerar för mycket av våra resurser. Den konkurrens mellan länder som fri rörlighet innebär utgör i detta sammanhang en viktig motkraft mot statens makt över den enskilda människan. Fru talman! Skatterna är i högsta grad en angelägen Europafråga, inte därför att de behöver harmoniseras utan därför att de behöver sänkas. Därför behöver riksdagen inte vänta på resultaten av ministerförhandlingar i Bryssel, utan vi kan sänka skatterna här i I dag fungerar våra högre skattenivåer som en tull som hindrar fullt tillträde till den inre marknaden och dess fördelar. I Europatanken ligger att undanröja gränsbommar och handelshinder. Låt oss därför avskaffa den svenska tullen på arbete och kapital.

Fru talman! Efter att ha lyssnat till först och främst inledningarna i den här debatten slås man av hur många stora och vackra ord det finns i svenska språket. Det är näst intill en religiös eufori som ibland strömmar ned här från talarstolen, och det verkar inte finnas någon gräns för vad stormaktsbygget EU och EMU ska kunna åstadkomma. Det har från den här talarstolen pratats om EU:s sysselsättningsmål som något överordnat, trots att det i EU:s grundlag och fördragstexter klart står uttryckt att sysselsättningsmålet inte kan vara ett överordnat mål. - Det har talats om EMU som ett skydd mot stora och snabba kapitalrörelser, trots att det är uttryckligen förbjudet att på något sätt begränsa kapitalrörelser. Det har talats om euron som en stark valuta som stabiliserar, trots att euron är allt annat än stark och allt annat än stabil. - Det har talats om EMU och gemensam valuta som fredsskapande, trots att exempelvis 24 av 25 krig eller väpnade konflikter under våren 1999 ägde rum inom ett land eller ett område med gemensam valuta. EU-medlemskapet går igen: Vackra ord stöder anhängarna medan verkligheten ger argument till dem som vill behålla självständigheten utanför medlemskapet. EU och EMU är fullt förståeligt, eftersom man där får stöd för sin politik: avregleringar på arbetsmarknaden med försvagad arbetsrätt och försvagade fackliga organisationer, skattesänkningar, minskad offentlig sektor och minskad generositet i socialförsäkringssystemen. Hans Tietmeyer, förre chefen för tyska Bundesbank, som är för EMU, talar om politikernas ansvar för att inte hymla utan tala klarspråk om vad EMU "Inte alla är medvetna om det än. Men i spåren av den europeiska valutaunionen kommer det att blåsa kyligare vindar i Europa. Den gemensamma valutan kommer att skärpa konkurrensen i Europa, inte bara bland företagen utan också mellan EMU-länder och deras socialsystem, skattesystem och arbetsmarknader." Föregående talare Carl Erik Hedlund var inne på det här och på det ansvar som vi har för att ta upp diskussionen om vad som händer i nästa steg. Vad betyder den ökade konkurrensen i skattesystem, i socialförsäkringssystem osv. när det kommer till praktiken? Det är på tiden att svenska folket får ta ställning till den frågan. I riksdagen förs redan i dag en politik som i mångt och mycket förbereder ett EMU-medlemskap men som inte har gjorts tydlig för väljarna. - Det är på tiden att svenska folket får ta ställning till frågan om man vill ha ett systemskifte där den offentliga sektorns andel av BNP stadigt ska minskas. Vill vi överge vår neutralitet och alliansfrihet och närma oss ett gemensamt europeiskt försvar med gemensamma stridskrafter? - Vill vi ha en politik som försvagar arbetsrätten och de fackliga rättigheterna? Alla de frågorna har direkt koppling till EU och Frågan om EU:s utveckling mot en valutaunion är större än frågan om EU-medlemskapet. Förhoppningsvis finns modet att ställa de här relevanta frågorna. Det är vår skyldighet, och i en demokrati är allt annat uteslutet.

Fru talman! Jag tänkte uppehålla mig lite grann kring EU och sysselsättningen. Arbetslösheten minskar i Europa och i Sverige beroende på den högkonjunktur som vi nu är inne i. Men arbetslösheten är ändå alldeles för hög. I EU-länderna uppgår den till 8,7 %. Vi kan konstatera att den lägsta arbetslösheten i EU finns i Luxemburg, där den är 2,2 %, och i Österrike, där den är 3,4 %. Sverige har enligt samma mätmetod 6,5 % arbetslöshet. Arbetslösheten i USA är 3,9 %. Det är USA:s lägsta arbetslöshetssiffra på 30 år. Om EU skulle matcha sysselsättningssiffrorna i USA skulle ytterligare 30 miljoner människor ha ett arbete där. Det är dubbelt så många som det nuvarande antalet arbetslösa inom den europeiska unionen. Vi kan alltså konstatera att det går bra i USA. Vad har då USA som inte Sverige och Europa har? Jo, man har en avreglerad arbetsmarknad, man har betydligt mer arbete inom tjänstesektorn, man har lägre skatter och man har bättre villkor för småföretag. Statsministern och regeringen borde närmare studera vad som sker i USA vid något av besöken där borta. Det borde ge en hel del lärdomar om hur man minskar arbetslösheten. Men tyvärr är det väl så att man inte vill ta åt sig vad man ser. Låsningarna i den socialdemokratiska politiken är tyvärr alltför stora. Man tar inte ens åt sig de rekommendationer som man får från rådet i EU. Låt oss då se på situationen i Sverige i dag. Det saknas 450 000 jobb för att lika många ska ha arbete i dag som under 1990. Detta är fallet samtidigt som antalet personer i arbetsför ålder har ökat med 200 000 under 1990-talet. Samtidigt med att vi har brist på utbildad arbetskraft befinner sig 1 av 4 invandrare utanför arbetskraften. Vi har en brist på högutbildade unga akademiker, och enligt OECD:s statistik visar det sig att Sverige befinner sig på plats 21 av 25 när det gäller antalet personer med minst treårig högskoleutbildning i åldern 25-34 år. Sverige avviker därmed markant från det internationella mönstret att yngre är mer välutbildade än äldre. SCB förutspår en betydande brist på civil och högskoleingenjörer, och vi riskerar att få en brist på IT-området. Vi kan alltså konstatera att vi måste skapa en skola som satsar betydligt mer resurser på högre utbildning och forskning. Vad säger då EU och rådet? Jo, man konstaterar att Sverige har haft en långsam sysselsättningstillväxt under största delen av 90-talet: minus 0,7 % under perioden 1991-1998 och 0,3 % under perioden 1994 1998. Arbetslösheten är fortfarande hög, och Sverige har det högsta skattetrycket på inkomster av arbete i unionen, nämligen 58 %. Man säger att vi måste vidta åtgärder för att minska skattetrycket, framför allt på låginkomsttagare. Man säger också att vi ska utveckla företagarandan. Vad har då hänt i Sverige den sista tiden? Det är inte speciellt mycket. Inte många av Småföretagsdelegationens förslag har genomförts. Regeringen pratar men gör inte någonting. Mona Sahlin säger att skatterna bör minska, men tyvärr sker ingenting. Fru talman! Jag hinner på denna korta talartid till slut bara framföra förhoppningen att regeringen tar till sig de rekommendationer som finns från EU vad gäller sysselsättningen och inte bara pratar om sysselsättningsunionen utan även beaktar dess innehåll.

Fru talman! Jag ska försöka delge kammaren en del av Vänsterpartiets synpunkter på regeringens program för det svenska ordförandeskapet som inte tidigare har framförts i debatten. Vi tycker att det är viktigt att det svenska ordförandeskapet i möjligaste mån genomförs under öppna och demokratiska former. Sverige bör genom arrangemangen och i politiska initiativ sträva efter att föregå med ett gott exempel och visa vad den svenska offentlighetsprincipen innebär i praktiken. Sverige bör genomföra konferenser och ministerrådsmöten som utmärks av öppenhet. Det är också önskvärt att ministerråd och Europeiska rådet genomförs utan alltför mycket kostnadskrävande utanverk och att de i stället fokuseras på det politiska innehållet. På miljöområdet bör regeringen arbeta för att nationella miljöregler baserar sig på försiktighetsprincipen och alltid respekteras och att internationella miljöavtal och konventioner ska gå före beslut fattade inom EU och att miljömärkning av produkter kan underlättas. Vi stöder regeringens ambitioner att jämställdhetsperspektivet ska tas upp. Det har Gudrun Schyman redan redogjort för. Jag skulle vilja lägga till barnperspektivet. Vi måste driva ett arbete för barn och ungdomar så att deras rättigheter och villkor lyfts fram. Vänsterpartiet ifrågasätter samförståndsstrategin för modernisering av trygghetssystemen på EU-nivå. Sverige bör på alla sätt arbeta mot en harmonisering av trygghets och välfärdssystemen. Det bör även fortsättningsvis vara ländernas ansvar. Dock kan man möjligen acceptera minimiregler. Vad gäller sysselsättningspolitiken menar vi att Sverige ska framhäva vikten av en väl fungerande offentlig sektor, arbetstidsförkortning och en rättvis fördelningspolitik. Det är av stor betydelse för efterfrågan och skapandet av nya jobb. Vänsterpartiet stöder de försök som gjorts att förhandla fram mellanstatliga regler om minimibeskattning av kapital. Till skillnad från vad Vänsterpartiet önskade blev Helsingsforsmötet. Det är nu oerhört viktigt att visa att detta inte på något sätt innebär att Köpenhamnskriterierna för nya medlemsstater är på väg att urholkas. Sverige bör därför hålla en hög profil för mänskliga rättigheter, demokratiska fri och rättigheter och human rättsskipning. Vi skulle också vilja uppmana regeringen att driva frågan om Västsahara i EU:s bistånd har präglats av byråkrati och bristande effektivitet. Sverige skulle kunna driva på en effektivisering av EU:s bistånd och då utnyttja den kunskap och de erfarenheter som finns hos frivilligorganisationerna för bistånd. Vad gäller ansökarländerna kan vi hjälpa till att få en demokratisk debatt om EU i dessa länder. Vi i Sverige tillsammans med övriga nordiska länder har en unik tillgång i vår folkbildningstradition. Folkbildningen kan bli ett verkningsfullt instrument vad gäller utvidgningen. Jag skulle vilja uppmana regeringen att utnyttja denna tillgång, speciellt som de själva har sagt att de gärna vill vara med och hjälpa till.

Fru talman! EU är den alleuropeiska säkerhetsordningens politiska, ekonomiska och säkerhetspolitiska kärna. Men EU är också i grunden en värdegemenskap. Där ingår demokratiska marknadsekonomiska länder som visar respekt för mänskliga fri och rättigheter. Redan processen där länder strävar efter och leds mot medlemskap och del i värdegemenskapen är därför av stort värde. Den ekonomiska och politiska integrationen gör inte bara krig otänkbart utan också omöjligt. EU har genom sin ekonomiska styrka och storlek möjlighet att stimulera länder att uppträda ansvarsfullt. Genom förmedlemskapsstrategin för länderna i Central och Östeuropa - det kanske massivaste stödprogram som världen sett - bidrar EU till ökad mognad inom alla de områden som EU-medlemskapet omfattar. Länderna får ett betydande stöd när det gäller utveckling av marknadsekonomi, rättsstatens institutioner och anpassning till EU-medlemskapet. EU har här varit ett föredöme för hur man aktivt kan stödja länders demokratiska omvandling. EU är en unik aktör för freden därför att samarbetet omfattar det vida säkerhetsbegreppets alla delar om än på olika sätt och på olika djup. Endast ömsesidiga försvarsförpliktelser faller utanför EU och hanteras av Nato. I EU hanteras ekonomisk integration, politiskt samarbete, mänskliga rättigheter, samarbete mot brott och terrorism, säkerhetspolitiskt samarbete och beslut om Petersbergsuppgifter. De inkluderar som bekant humanitära insatser, fredsbevarande insatser, insatser med stridskrafter vid krishantering och fredsskapande åtgärder i närområdet. Nu tillkommer också möjligheten att utföra de Petersbergsuppgifter man fattar beslut om. Denna helhet är en utomordentligt god grund för freds och säkerhetsskapande arbete. Utan ett samordnat agerande för stabilitet och fred i Europa skulle vi riskera att få uppleva ännu fler konflikter liknande den i Kosovo i framtiden. Vi ser också hur hela Europa söker sig mot EU. Det är fastslaget i EU-fördraget att medlemskap inte är en ynnest utan en rättighet för alla Europas länder som uppfyller kraven. Det är alldeles centralt för Europas fred att den pågående utvidgningsomgången snarast genomförs och sedan följs av andra. Grannländer som Polen, Estland och förhoppningsvis också Lettland kan komma att bli medlemmar redan om ett par år, samtidigt som Ungern, Tjeckien och Slovenien. Redan under det svenska ordförandeskapet nästa år måste de första förhandlingarna bringas till avslut för att utvidgningen ska kunna genomföras till år 2003. Detta är den allt överskuggande utmaningen för Sverige som ordförandeland. Sedan måste dörren stå öppen för övriga kandidatländer allteftersom de uppfyller kraven. Det är bara kraven för medlemskap och möjligheten att uppfylla dem som ska styra takten i utvidgningen. Utvidgningen är vår tids stora fredsprojekt. Det gäller inte minst för de välståndsskapande krafter den ger kandidatländerna och unionen som helhet. Därför välkomnar jag nu att regeringen - senkommet, men ändå - ändrat sina prioriteringar för det svenska ordförandeskapet. Länge sattes vardagsfrågor som konsumentskydd före utvidgningen. Det är ingen slump att den del av Europa som står vid sidan av hela den ekonomiska och politiska integrationen, Balkan, är den del av Europa som också stått i brand. EU måste stå öppet för ekonomisk integration och politiskt samarbete med länderna i det forna Jugoslavien med ett långsiktigt sikte på ett närmare samarbete intill den dag då även de vartefter kan klara kraven för medlemskap. Minoritetsfrågorna kan förmodligen bara lösas genom integration i någonting större där alla oavsett etnisk bakgrund garanteras givna rättigheter och där ingen kränks. Alternativet är återkommande konflikter och återkommande etnisk rensning. Nästa utmaning för EU är att också stärka den faktiska krishanteringsförmågan genom att i praktiken skaffa förmåga att utföra Petersbergsuppgifterna. Detta hänger inte minst på medlemsstaternas egen vilja. Det måste vi nu gå vidare med.

Fru talman! Arbetet med integreringen av de baltiska länderna och de öst och centraleuropeiska länderna som ska ingå i Europa får inte förfuskas. För att fullfölja ett historiskt enande av Europa måste utvidgningen drivas med kraft, och här har Sverige en viktig uppgift inför vårt ordförandeskap nästa år. Men tiden rinner i väg, och frågorna upplevs av många som om de vore mörklagda av regeringen. Informationen och debatten runtom i vårt land som ska ge den folkliga förankringen lyster med sin frånvaro. Många frågar vad det kommer att innebära att vara ordförandeland, mer än att ett antal konferenser ska gå av stapeln på våra ministrars hemorter. Trots att inte minst våra unga är mer europeiska än tidigare i sina vanor minskar förtroendet för de europeiska institutionerna. Vi saknar den gemensamma identiteten. Men de flesta vill trots all kritik ha mer Europa och inte mindre. Regeringen och socialdemokraterna har inte många dagar på sig och måste snabbt visa sin vilja. Ingvar Carlsson visade stor handlingskraft när han vände i frågan och snabbade på processen med att göra Sverige till medlem av EU. Kan den nuvarande regeringen med statsminister Persson i spetsen göra detsamma? Många av de länder som bankar på EU:s dörr och vill bli nya medlemmar är f.d. kommunistregimer. Medborgarna i dessa länder har endast under ett fåtal år åtnjutit t.ex. yttrandefrihet, något som gör demokratiprocessen så mycket svårare. Det är därför av yttersta vikt att vårt land är väl förberett och har en väl förankrad dagordning i framför allt dessa frågor. Demokrati innebär respekt för oliktänkande och tolerans och är en förutsättning för fredsbyggandet länder emellan. Tankar som föds i kölvattnet av regeringschefernas och numera också utrikesministrarnas ibland tveksamma behandling av Österrike är vilka aktioner det kan tänkas leda till om eller när något av de nya medlemsländerna går något steg tillbaka i demokratiprocessen. Yttrandefriheten kan avskaffas över en natt. Det har vi sett hos kommunistiska regimer. Ofta vaknar man upp först när det blir akut kris, och då är det många gånger för sent. Vad vill regeringen? Vaclav Havel skrev häromdagen i Dagens Nyheter att det genuina civila samhället är fundamentalt för demokratin. Fru talman! Att vara medlem i EU innebär både rättigheter och skyldigheter och inte bara vackra ord, som Camilla Sköld Jansson sade tidigare här i talarstolen. Till skyldigheterna hör onekligen att vi i vårt land måste leda och hjälpa till i den demokratiska processen, så att förenandet av Europa ska gå så smärtfritt som möjligt. Eller, som Olof Palme sade: "Politik är att vilja".

Fru talman! Sverige kommer ju nästa år att få bestämma över EU:s dagordning genom att vi blir ordförandeland i EU. En viktig fråga som förtjänar att stå i fokus för EU:s arbete de kommande åren är att verka för ett stopp för diskriminering av kvinnor i EU och i den övriga världen. Regeringen har satt upp jämställdhet inom EU som en viktig prioritering under ordförandeskapet, vilket vi folkpartister är mycket nöjda med. Men regeringen bör under ordförandeskapet även verka för att EU genom den gemensamma utrikespolitiken tar ett aktivt ansvar för att bekämpa diskriminering av kvinnor runt om i hela världen. Det internationella samfundet, EU och andra regionala organisationer har ett klart ansvar för att uppmana regeringar att vidta omedelbara åtgärder mot våld och diskriminering som riktar sig mot kvinnor. EU har 350 miljoner medborgare i demokratiska länder, och unionens åtgärder är mycket betydelsefulla i de här frågorna. EU kan ha ett stort inflytande på regeringar som underlåter att respektera de grundläggande mänskliga rättigheterna. Fru talman! Kommissionen utropade året 1999 till ett år mot kvinnovåld. Det var ett välkommet initiativ, även om kvinnovåld inte på något sätt är en ny fråga. Det har länge varit ett stort, globalt problem, och det finns också här hos oss i Sverige. Men det nya är att vi börjar få en uppfattning om problemets omfattning. För bara ett par år sedan ansågs våld mot kvinnor inte vara en människorättsfråga, utan det var snarare en privat fråga som rörde enskilda individer. FN:s förklaring om att avskaffa våld mot kvinnor kom 1993, och det var kanske det första FN-dokument som tog upp dessa frågor. Wienförklaringen antogs av världskonferensen om mänskliga rättigheter samma år, och i den åtog man sig att arbeta för att uppmärksamma kvinnovåldet både offentligt och privat. Men sedan dess har det varit glest med bestämda åtgärder. Miljontals kvinnor utsätts för våld varje dag - hemma, av myndigheter eller förtryckande strukturer. Kvinnoförtryck som tar sig uttryck i våldtäkt, könsstympning, bränning och misshandel accepteras fortfarande, och det förekommer i många länder. Våldet mot kvinnor måste vara en angelägenhet för alla och inte reduceras till en s.k. kvinnofråga. Fru talman! Mycket av det som hindrar kvinnors rättigheter beror på samhället, traditioner eller religiösa uppfattningar. Detta gör det visserligen svårare för det internationella samfundet att vidta åtgärder för att ändra orättvisor, men det får inte bli en orsak till att man förblir passiv. Detta gäller särskilt våld mot kvinnor. Det är viktigt att ta itu med de grundläggande orsakerna till våld och diskriminering och att ändra de uppfattningar som råder i dag. Att utmana könsroller och traditioner och att förbättra kvinnans ställning i samhället är mycket viktiga åtgärder för att man ska kunna sätta stopp för diskriminering och uppnå en verklig jämlikhet mellan kvinnor och män i hela världen. Insatserna för att bekämpa våld och diskriminering kräver ett nära samarbete med frivilligorganisationer som arbetar med att stödja och skydda offer. Det behövs också utbildning för de anställda på rättsliga, sociala och medicinska myndigheter. Fru talman! För att man ska kunna stoppa kvinnovåldet behövs ett nära samarbete mellan å ena sidan internationella organ som FN och EU, å andra sidan nationella regeringar och frivilligorganisationer, som arbetar på både internationell och lokal nivå. Folkpartiet välkomnar sådana kampanjer för mänskliga rättigheter för kvinnor som drivs av t.ex. UNIFEM och många internationella, regionala och lokala frivilligorganisationer.